Fru talman! Så gick han då, Erik Åsbrink, och sade att vårbudgeten var överspelad. Men statsministern ringde genast på en ny finansminister och sade business as usual. Vi får väl förutsätta att regeringens nya representant kan tala för den gamla vårbudgeten. Ett nytt talesätt på Finansdepartementet kanske är: Man får ta finansplanen dit man kommer, sade Bosse Ringholm och gick till riksdagen. Vi skall i alla fall hälsa dig varmt välkommen hit. Business as usual, sade Göran Persson. En del kanske uppfattade det som ett löfte men andra mer som ett hot, därför att business as usual betyder ju alltför ofta att det inte är någon business över huvud taget. Fru talman! Jag vill börja med att säga att vi i Folkpartiet tycker att det är mycket bra att statsfinanserna är i balans. Det har varit liberal politik och ambition även när Socialdemokraterna med Göran Persson som ekonomisk talesman i opposition ville driva upp underskotten och röstade nej till i stort sett alla besparingar och strukturförbättringar. I regeringsställning tog man sedan sitt förnuft till fånga och har nu i princip genomfört Anne Wibbles Nathalieplan. Därutöver har man höjt en massa skatter. Det är bra att statsfinanserna är i balans. Jag vill börja med att verkligen få detta sagt. Det är också bra att man har ett budgetmål på 2 % överskott under en konjunkturcykel. Det är mycket viktigt. Men uppenbarligen räknar inte regeringen med att konjunkturen kan bli sämre, för man kommer ju aldrig upp över 2 %, vilket behövs för att ibland kunna ha mindre överskott än 2 %. Det sägs också att man nu är överens med sina stödpartier om överskottet på 2 % och om prisstabilitet. Betyder det att Vänsterpartiet har lämnat sin tidigare politik av förord för mer inflation och mer utgifter? I så fall är det bra i sak. Men kommer det att märkas i Gudrun Schymans retorik? Det gjorde det ju inte i Johan Lönnroths, för han försökte ju att köra båda linjerna här alldeles nyss. Det räcker heller inte att ha budgeten i balans när människor inte har jobb. Alldeles för många människor har inte jobb, och de som inte har jobb är heller inte fria. Samtidigt måste vi använda skattepengar till försörjningsstöd - skattepengar som gör att skattesatserna blir höga och att pengarna ändå inte räcker till det viktigaste. Vi har hört det till leda: Först skall vi sanera statsfinanserna, sedan skall vi satsa på jobb och tillväxt. Som alla vet och märker satsas det väldigt lite på mer tillväxt. Man väntar bara på bättre konjunkturer. När hälften av de unga människorna lever på socialbidrag, som situationen är i många förorter, t.ex. hemma hos mig i Botkyrka, är det också självklart att socialnämndens pengar inte räcker till förskolan för de barn som kanske allra mest behöver den. Alla prognoser visar nu entydigt att med denna utveckling kommer man inte att nå vare sig det gamla fyraprocentsmålet år 2000 eller det nya sysselsättningsmålet år 2004. Enligt regeringens egna beräkningar behövs det uppemot 3 % varje år. I regeringens egna prognoser fattas det ca 200 000 jobb, som skulle komma mellan åren 2002 och 2004 för att nå detta mål. Det kräver en mycket, mycket kraftigare ökning per år än vad det blir fråga om under de närmaste åren. Kanske är det så att regeringen räknar med regeringsskifte år 2002, men jag tror inte att de arbetslösa vill vänta ända till dess. I stället för jobb och möjligheter ser vi nu att människor t.o.m. kastas ut ur a-kassan därför att de inte anses kvalificera sig på arbetsmarknaden. Vad får invandrarna i Trollhättan, som i stället för att de får utbildning och praktik kastas ut ur a-kassan, för möjligheter att komma tillbaka? Vilka är det som åker ut nästa gång? Är det de medelsålders kontoristerna som inte anses duga och som kastas ut från a-kassan på någon sophög där de skall sitta och vänta på pension? Enligt budgeten kommer vi inte att komma under 5 1⁄2 % i öppen arbetslöshet under den här mandatperioden. Men regeringen säger ändå att målet ligger fast. Man skall noga följa detta och återkomma med förslag om det visar sig nödvändigt. Jag kan säga att det redan nu tydligt syns att det behövs en helt annan politik för att nå detta mål. Men det finns inga frukter av den dialogen, och det finns inga resultat. Näringsministern sade att det skulle sätta djupa avtryck i vårbudgeten. Jag vet inte vilka sidor de sitter på. Det är i alla fall inget som syns för oss som inte har några optiska läsmaskiner. I vårpropositionen talas det på s. 15 också om att det är nödvändigt att förbättra lönebildningen. Men det sägs inte ett ljud om hur det skall gå till. Det kunde ju låta uppmuntrande. Men vad är det som kommer? Jo, ett nytt RAS. RAS i nya kläder är ändå alltid RAS. Vad är det för fel med idén att sänka skatten på arbete som ett led i att fler skall få jobb? Fru talman! Några av oss i finansutskottet var i Storbritannien på studiebesök i förra veckan. Man påpekade hur lätt det här att se verksamheten ur producenternas synvinkel i stället för ur människornas, och man talade om vikten av value for money. Målen skall sättas ur människornas perspektiv. Men den svenska regeringen gör precis tvärtom. Man sätter upp som mål att man skall betala ut si och så många miljarder till olika verksamheter, men man säger ingenting om hur man skall få något för dessa pengar eller om vad det är man vill uppnå. Man sätter upp mål för arbetslösheten, men i takt med att man närmar sig målen i tid - alltså inte i resultat - sätter man upp nya mål och flyttar fram dem i tiden. Fru talman! Europas socialdemokrater älskar ju att frottera sig på bild med Europas gullgosse Tony Blair. Därför säger jag till dig, Bosse Ringholm, som Leijonborg brukar säga till Göran Persson: Lär av Blair! Fru talman! Sverige skall bli ett land där det som är riktigt viktigt i de offentliga åtaganden vi har gentemot varandra både kan betalas och skötas bra. För oss är det här naturligtvis i grunden en ideologisk fråga. Det är en politik skapad av djupt kända värderingar. Människor måste kunna bestämma mycket mer i sina egna liv och i sin vardag. Att ha egna pengar, egen försörjning i familjen, är naturligtvis av avgörande betydelse. Det gäller att man skall ha möjligheter att förverkliga sina drömmar; en dröm om utbildning, en dröm om jobb. För alltför många människor är de här dörrarna stängda. Möjligheterna är fortfarande utom räckhåll. Därför är den största utmaningen inom den ekonomiska politiken att skapa förutsättningar för fler jobb. Riv hinder - skapa möjligheter! När vi om 14 dagar lägger fram vårt alternativ till den här vårbudgeten kommer vi att lägga fram sådana förslag som betyder att fler människor kan få jobb så att fler människor kan få vård. Fru talman! Regeringen anger att den har en långsiktig inkomsts och utgiftsstrategi. Erik Åsbrink kallade den för "linus". Jag kan säga att min strategi i stället heter "minus" - mindre inkomster och utgifter. Varför det? Jo, för att vi behöver mindre konjunkturkänsliga statsfinanser. Varför det? Jo, för att vi behöver mer makt i Sverige och mindre kvar åt barnen att betala. Sverige har västvärldens mest konjunkturkänsliga statsfinanser. Regeringens egna tillväxtprognoser har bara sedan i höstas förändrats för 1999 från 3,0 % till Det kan låta som sifferexercis för kalenderbitare; någon halv procent hit eller dit är väl inte så viktigt. Men varje halv procent ned betyder 10 000 miljoner kronor i bruttonationalprodukt och kanske minus 7 1⁄2 miljarder i statskassan enligt Konjunkturinstitutets beräkningar - om man nu får åberopa dem.

Fru talman! Den vårbudget som presenteras i dag innebär att Sverige tar ytterligare några steg i riktning mot ett ekologiskt hållbart samhälle. Budgeten har förhandlats fram i samarbete mellan regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet och är en fortsättning på det samarbete som inleddes direkt efter valet med budgetpropositionen för 1999 och som sedan har fördjupats på olika sätt. Prognoserna för den ekonomiska utvecklingen har försämrats något jämfört med statsbudgeten hösten 1998. Det är framför allt exporten som nu inte bedöms växa lika snabbt, bl.a. beroende på låg ekonomisk aktivitet i flera för Sverige viktiga exportländer. Men något ras i världsekonomin som befarades i höstas tycks det inte bli. Tack vare en god hemmamarknad beräknas det bli en ganska normal ekonomisk tillväxt på 2,2 % 1999 och ungefär 2 1⁄2 % årligen 2000-2002. Statsfinanserna är sanerade, budgeten visar överskott, och inflation och räntor är låga. Trots att ekonomin ser bra ut på lite sikt krävs det ändå vissa besparingar och utgiftsbegränsningar i budgeten i år och nästa år för att man skall kunna hålla statens utgiftstak och nå det fastlagda överskottsmålet för de offentliga finanserna. Redan i höstbudgeten var marginalen liten, och läget har försämrats genom stora överskridanden på vissa områden, bl.a. ökad medlemsavgift till EU och ökade sjukförsäkrings och läkemedelskostnader. Miljöpartiet står bakom budgetmålen av flera skäl. Det är etiskt nödvändigt att varje generation betalar sina egna skulder, både ekonomiska och miljömässiga, och inte vältrar över dem på kommande generationer. Det är också viktigt för den allmänna tilltron till samhällsekonomin att uppsatta mål hålls. Därigenom kan valutakursen stabiliseras, inflationen hållas nere och räntan hållas låg, och det är något som gynnar bl.a. miljöinvesteringar. Det beror på att de offentliga inkomsterna utvecklas ungefär i takt med BNP, medan utgifterna ökar långsammare. Bl.a. beroende på att de lägre räntorna på statsskulden successivt slår igenom minskar det kostnaderna för räntebidragen, för försvaret och för annat. Därmed kommer det att finnas utrymme framöver, både för ökade utgifter och för lägre skatter. Miljöpartiet anser att vissa utgiftsökningar, framför allt inom vård, omsorg, skola och miljö och vissa skattesänkningar främst för låg och medelinkomsttagare, är angelägna. Arbetstidsförkortning är ett tredje angeläget område. Arbetstidsfrågorna bereds för närvarande i en gemensam arbetsgrupp mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet som kommer att lämna ett underlag för politiskt ställningstagande nästa vår. Ordförande i arbetsgruppen är Inger Segelström, ordförande i det socialdemokratiska kvinnoförbundet och ivrig anhängare av förkortad arbetstid. Arbetet med att omvandla Sverige till ett ekologiskt hållbart samhälle måste bedrivas på många fronter där statsbudgeten bara är en. Jag skulle vilja lyfta fram tre viktiga områden i det ekologiska omställningsarbetet. Det första är lagar och ekonomiska styrmedel. Det andra är miljöanslag i budgeten. Occh det tredje är arbete för en ekologiskt anpassad infrastruktur. Redan under den föregående mandatperioden kom 1 januari 1999. I och med denna har Sverige fått en modern lagstiftning på miljöområdet. Under våren tillsätts en uppföljningsutredning för att se över om miljöbalken tillämpas som det var tänkt. Den skall också se över om den gamla naturresurslagen, som har lagts in i balken oförändrad, behöver förbättras. Allt detta är krav från Miljöpartiet som vi nu förverkligat. Syftet är att viktiga indikatorer på miljötillståndet skall synas, inte bara i traditionella miljöpublikationer utan också i centrala ekonomiska dokument. Som exempel kan nämnas belastningen på haven av fosfor och kväve där de redovisade nyckeltalen visar på en ökning under senare år. Och det är en viktig varningsklocka. Att kunna se konsekvenserna av den ekonomiska politiken för miljön skall vara lika viktigt som att kunna se konsekvenserna för arbetslöshet och inflation. Den här gången är det ett första försök som bara omfattar historiska nyckeltal. Men avsikten är att vidareutveckla dessa nyckeltal till att även visa prognoser för framtiden. I vårens budget finns nyckeltalen dels i finansplanen, dels ännu mer utvecklade i en bilaga. Sverige är det första land i världen som inför gröna nyckeltal i statsbudgeten. Miljöpartiet har också krävt en utredning som skall klarlägga sambandet mellan tillväxt och miljö och möjligheterna till naturresurseffektivisering. Den utredningen har nu kommit i gång, och Miljöpartiet är representerat med en sakkunnig. Grön skatteväxling har varit den mest centrala delen av Miljöpartiets ekonomiska politik. Och vi förväntar oss att den nye finansministern tar tag i den frågan redan vid nästa möte. Skatteväxling innebär ökade skatter på miljöförstöring och energi och lägre skatter på arbete, både i betydelsen lägre skatter på arbetsinkomster och sänkta arbetsgivaravgifter. Växlingen bör ske i minst den takt som Skatteväxlingskommittén förordade, dvs. drygt 3 miljarder kronor per år. Redan i höstbudgeten för 1999 fick Miljöpartiet igenom betydande förbättringar för bl.a. inköp av naturskogar och miljöövervakning. Flera av dessa satsningar har efterfrågats i många år av en samlad miljörörelse och är ytterst angelägna. Miljöforskningspengarna skall komplettera den satsning som finns inom stiftelsen MISTRA. Biotopskyddspengarna kompletterar naturskogssatsningarna på ett nödvändigt sätt. Och tack vare medlen till miljöbrottsbekämpning kommer det nu att finnas resurser och kompetens att omsätta miljöbalken i praktiken och åtala miljöbrottslingar. Strategiskt har vi arbetat med att kräva stegvisa ökningar av miljöanslagen. Samtidigt som arbetet fortsätter när det gäller lagar, styrmedel och budgetanslag, blir det enligt Miljöpartiets mening allt viktigare att också inleda och fortsätta arbetet med att utveckla ny teknik och infrastruktur för ökad ekologisk hållbarhet. Det kan handla om sådant som havsbaserad vindkraft, solceller, bioförgasning och spårbilar. I budgetförhandlingarna har vi varit överens om att utveckling och inplementering av ny miljöteknik bör vara ett viktigt samarbetsområde framöver. Fru talman!

Fru talman! När regeringen presenterar vårpropositionen gör vi det framför allt mot bakgrund av att vi står inför en oerhört spännande utveckling under 2000-talet. Jag försökte i mitt huvudanförande föra in perspektivet 2000-talet och hur viktigt det är att vi kan få till stånd ett samförstånd i Sverige om hur vi kan ordna de nya jobben, vår tillväxt och en rättvisare fördelning och, naturligtvis klara hela den ekologiska omställningen under 2000-talet. När jag lyssnar till många av talarna här, inte minst de två högerpartiernas företrädare Mats Odell och Bo Lundgren, känner jag mig ibland förflyttad till för drygt 15 år sedan när jag senast hade tillfälle att under en kort period arbeta i riksdagen. Jag tycker jag hör en repetition av argumenten från gång till gång; inte mycket nytt har tillförts. Bakgrunden till vårpropositionen är ju att vi i dag har en annan ekonomisk situation som ger oss nya möjligheter för framtiden. Vi har ett utgiftstak som ligger fast. Vi har en stark ambition att överskottsmålen skall klaras. Vi har en låg inflation som är bra för tillväxten och sysselsättningen och som det är oerhört angeläget att vidmakthålla. Bo Lundgren sade redan från början i sitt anförande att det fanns inga förslag till åtgärder för nya jobb. Jag ser det mera som ett uttryck för ett slags politisk retorik där man inte försöker lyssna till varandras förslag. Det kan säkerligen vara så att Bo Lundgren i långa stycken inte gillar de förslag som den socialdemokratiska regeringen har fört fram. Men det är mycket bättre att i så fall diskutera varför vi har olika uppfattningar om de förslag som finns än att använda sådana generella angrepp och påhopp som att säga att det inte finns några förslag över huvud taget. Hela vårpropositionens inriktning handlar ju om tillväxt, om den ekologiska omställningen och om rättvisefrågorna. Låt mig bara ge några exempel. När det gäller de nya jobben - detta naturligtvis kopplat till en skattediskussion - finns det en mycket kraftig rabatt för företagen som ger möjligheter att anställa långtidsarbetslösa, personer som har varit utan jobb i mer än tre år på arbetsmarknaden. Det är en kombination av ett stöd till näringslivet - inte minst till de små företag som vill ta chansen och ge långtidsarbetslösa en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Det är ett sätt att stärka både näringslivet och de arbetslösa och att just höja den kompetens som vi kommer att behöva för att klara framtiden. Detta är ett exempel. Ett annat viktigt exempel i vårpropositionen är den idé som diskuterades för något år sedan mellan parterna på arbetsmarknaden där parterna på arbetsmarknaden var oerhört eniga och angelägna om att tillsammans med staten försöka bygga upp ett system för kompetensutveckling av anställda i företagen. Nu tar vi det första steget på vägen mot att bygga ut ett reellt system för en bra kompetensutveckling i företagen. Det förutsätter att staten skjuter till pengar och att vi kan använda våra EU-resurser. Men det förutsätter naturligtvis att företagen också medverkar i det arbetet. Jag ser det som mycket glädjande att det finns en så stor samstämmighet mellan arbetsmarknadens parter och staten om hur viktig kompetensutvecklingen är i framtiden. Det här är två exempel - det ena är alltså den sänkta skatten och de förbättrade möjligheterna för företagen att anställa långtidsarbetslösa och det andra är kompetensutvecklingen i företagen. Detta är således två konkreta, mycket handgripliga exempel på hur vi kan öka möjligheterna att få fler människor i jobb för framtiden. Det som mycket karakteriserar de borgerliga talarnas diskussion om våra arbetslöshets och sysselsättningsmål är att man har en mycket pessimistisk hållning till målen. Att vi inte klarar av det här går som ett slags väckelsesång genom kammaren när Odell, Lundgren eller Pilsäter går upp i talarstolen - vi klarar inte av målen. Nej, det är klart om man inte har några ambitioner att klara av målen kan man ha den här pessimistiska ambitionen. Regeringens mycket bestämda hållning är att arbetslöshetsmålen och sysselsättningsmålen ligger fast. De prognoser som nu finns visar att det behöver göras ytterligare insatser. Det har också mycket tydligt markerats i vårpropositionen att det inte är de sista åtgärderna som behöver sättas in för att nå de här målen. Det är viktigt att i det sammanhanget väga in vad det finns för ekonomiska förutsättningar för oss att göra någonting när det gäller de fortsatta insatserna för att nå arbetslöshets och sysselsättningsmålen. Där måste vi naturligtvis ständigt bedöma våra möjligheter utifrån den ekonomiska utvecklingen. Som jag tidigare sade är det oerhört centralt för oss att vi kan klara utgiftstak, överskottsmål, inflationsmål och alla andra viktiga mål för vår stabila ekonomi som vi har satt upp. Men det är klart att när vi inför budgetpropositionen i höst kan väga av de förutsättningar som finns för den framtida ekonomiska utvecklingen i landet ger det oss också en möjlighet att ta ställning till vilket utrymme som kan finnas för ytterligare insatser.

Bo Lundgren tog upp frågan om maxtaxan i barnomsorgen. Det tycker jag är ett utomordentligt exempel på hur fördelningspolitiken i det här läget kan spela en stor roll för att förbättra för barn och ungdomar. Jag tror att den aversion som Bo Lundgren riktar mot själva idén om maxtaxan mera får ses som ett uttryck för Moderaternas avoghet mot den offentliga sektorn över huvud taget och mot en gemensam välfärd. Bo Lundgren ställde två frågor till mig som jag gärna skall besvara ännu mera konkret än jag alldeles nyss gjorde. Den första frågan var varför vi inte har några konkreta åtgärder för att nå arbetslöshets och sysselsättningsmålen. Jag nämnde två exempel tidigare och skulle kunna fortsätta med hela raden av exempel som finns strängt taget sida upp och sida ned i vårpropositionen. Det gäller på olika områden, allt - från miljöområdet, skatteområdet, arbetsmarknadsområdet och utbildningsområdet till det sociala området. Hela vårpropositionen är fylld av olika uppslag, idéer och konkreta förslag för att stärka sysselsättningen och minska arbetslösheten. Den andra frågan som Bo Lundgren ställde handlade om förutsättningar för en skattereform. Jag hoppas naturligtvis att på det sammanträde som inom kort är utsatt - om drygt en vecka - kunna fortsätta samtalen med partierna om den framtida skattepolitiken. Men villkoren är desamma som de som funnits tidigare: Det gäller naturligtvis att hålla fast vid de förutsättningar vi har om utgiftstak, överskottsmål och andra villkor som måste uppfyllas för att det över huvud taget skall vara meningsfullt att diskutera skattereformer för framtiden. Sedan kan det mycket väl handla om att Moderaterna vill ändra skatterna av helt andra skäl än de tillväxt och rättviseskäl och de fördelningspolitiska skäl som vi socialdemokrater vill ha. Då har vi delade meningar och då kan vi konstatera det i stället för att beskylla varandra för att inte ha några förslag. Jag vill gärna säga till Johan Lönnroth att det även för Socialdemokraterna har varit en svår fråga och ett mycket tufft avgörande att föreslå de förändringar som gjorts när det gäller högkostnadsskyddet. Till en del kunde vi möta det genom de förbättringar som sker för de allra sämst ställda pensionärerna genom ytterligare ett pensionstillskott på 509 kr. Jag har väldigt stor förståelse för att det är en svår avvägningsfråga där man måste hitta en balans hela tiden för att å ena sidan försöka få ned de kostnader som har vuxit kraftigt på läkemedelsområdet och å andra sidan ha ett rimligt socialt skydd. Mats Odell beskrev diskussionen om att skapa ett företagsklimat i världsklass som att det i vårpropositionen inte tillkommer särskilt mycket på företagsområdet. Jag skulle kunna nöja mig med att säga att mycket av det som jag alldeles nyss sade till Bo Lundgren naturligtvis också gäller som ett svar till Mats Odell hade svepande formuleringar om de handikappade. Låt mig gärna redovisa att det i vårpropositionen finns ytterligare resurser om 240 miljoner kronor nästa år på handikappområdet, 190 miljoner år 2001 och 60 miljoner 2002. Det finns förslag om personligt ombud för psykiskt funktionshindrade år 2000 som kostar ytterligare ett antal miljoner kronor. Jag tror att förutsättningarna för att kunna bygga ut den sociala välfärden är starkt kopplade till våra möjligheter att klara vår ekonomi och den ekonomiska politiken och tillväxten i framtiden. Jag tycker att det finns anledning att påminna både Mats Odell och Bo Lundgren om att ofinansierade reformer och skattesänkningar inte är något som den socialdemokratiska regeringen är intresserad av att diskutera. Lena Ek efterlyste konkreta förslag för småföretagen. Det finns många sådana konkreta förslag i vårpropositionen. Småföretagsdelegationens förslag är på väg att genomföras successivt. Det finns konkreta förslag om nya pengar för att stödja en kooperativ företagsutveckling. Det finns förslag om förbättrad information om småföretagsamheten. Det görs nu i Näringsdepartementet en översyn av möjligheterna till statliga insatser på riskkapitalområdet. Självfallet kan småföretagen som andra företag utnyttja möjligheten att anställa långtidsarbetslösa med ett kraftigt samhällsstöd och kraftiga skatterabatter. De kan utnyttja möjligheterna till en kompetensutveckling. Lena Ek tog också upp våra miljösatsningar. På samma sätt som Matz Hammarström påminde om kan man säga att det inte bara varit ett genombrott genom att vi har redovisat de gröna nyckeltalen i vårpropositionen, utan det är ett genombrott också på så vis att vi har avsatt betydande resurser för ett stort antal insatser som kommer att skydda vår miljö och bidra till att vi kan gå in i ett 2000-tal med en ekologisk omställning som ställer oerhört stora anspråk på oss. Vi har sedan tidigare, som regeringen i ett tidigare sammanhang presenterat och som riksdagen beslutat om, ett oerhört stort program för omställningen av Sverige inom ramen för det hållbara Sverige. Det handlar om miljardbelopp som nu sätts ut i den praktiska verkligheten. I vårpropositionen finns pengar i storleksordningen 370 miljoner kronor för markinköp, i storleksordningen 390 miljoner kronor för marksanering. Där finns 250 miljoner för miljöforskning, 180 miljoner för biotopskydd och ytterligare några hundra miljoner kronor för andra insatser, bl.a. Jag tror att vi kan se ett 2000-tal framför oss där miljön kommer att kunna förbättras om vi kan fortsätta på den inslagna vägen och kombinera de utomordentligt goda insatser som kommuner och många andra aktörer gör inom programmet för det hållbara Till sist vill jag säga jag nu lämnat mitt uppdrag som chef för Arbetsmarknadsstyrelsen. Under knapp två år har jag varit chef gör AMS och har haft glädjen att under den tiden se en fantastisk utveckling på arbetsmarknaden. Arbetslösheten har sjunkit från 8 % till 6 1⁄2 %, som den var i genomsnitt 1998. Arbetslösheten är i dag runt 6 %. Den fortsätter att minska. Tillskottet av nya jobb totalt sett var 58 000 förra året. Det var ett av våra allra bästa år sedan mycket lång tid tillbaka. Det gläder mig särskilt att det just är inom det privata området som de många nya jobben kommer och framför hos de små och mindre företagen. Långtidsarbetslösheten har halverats. Långtidsarbetslösheten bland framför allt ungdomar har i det närmaste raderats ut. 1994 fanns det över 40 000 långtidsarbetslösa ungdomar. I dag handlar det om några hundra som inte har kunnat erbjudas arbete, utbildning eller praktik. Det en fantastisk utveckling som skett under en mycket kort tid. Jag hoppas att vi i de fortsatta samtalen - jag vill gärna mer samtala än debattera på det gammaldags sättet - skall kunna prata om vår vision om hur 2000 talet skall se ut, vår vision om hur jobben skall se ut på 2000-talet och hur det skall se ut i arbetslivet, vår skola, vård, omsorg och hur vi skall klara den ekologiska omställningen på 2000-talet. Jag tycker att det är ett spännande perspektiv. Jag vill gärna hålla undan det pessimistiska perspektiv som Lundgren, Odell och andra står för och där man hela tiden säger att det inte går att genomföra programmen och att målen inte går att uppfylla. Jag tycker att vi har stor anledning att i stället på ett spännande sätt försöka ta upp en diskussion om hur vi gemensamt kan nå målen. Jag tror att politiken för svenska folket skulle kännas mycket mer spänstig och framåtriktad om vi lade lite grann åt sidan den rätt konventionella politikerjargongen och i stället försökte resonera om hur vi skall kunna åstadkomma och skapa nya resurser, hur vi skall fördela resurserna och hur vi skall kunna göra det under hänsynstagande till den ekologiska omställningen. Jag tror att det finns ett utrymme för ett mycket stort samförstånd, kanske inte alltid mellan alla partier eftersom vi har olika ideologiska utgångspunkter. När jag träffar företagare och löntagare ute på fältet känner jag en oerhörd entusiasm och ett engagemang.

Fru talman! Det är naturligtvis lätt att ställa frågan till Bo Lundgren, som har varit skatteminister, om de skatter som man eventuellt sänkte verkligen var finansierade. Han lämnade ju efter sig ett moras när det gäller den statliga ekonomin och den statliga budgetverksamheten. Jag vill inte ägna tid åt historien. Jag konstaterar bara att leva och lära bör hänga ihop på något sätt. Jag är naturligtvis oerhört intresserad av att veta om Moderaterna har en finansiering av skattepolitiken och skatteförändringarna som inte tär på välfärden. Det jag hittills har sett har ju ofta handlat om sådana inskränkningar i den gemensamma välfärden på olika områden som inneburit att utsatta grupper har fått betala för bättre ställda gruppers skattesänkningar. Jag skulle också vilja påminna Bo Lundgren om att det i dag finns ett stort antal pågående aktiviteter ute i det svenska samhället som medverkar till att skapa många nya jobb. De har diskuterats och beslutats här i kammaren tidigare. Låt mig bara ta ett exempel där strängt taget hela Sverige är engagerat. I varje län diskuterar arbetsmarknadens parter, företag, fackliga organisationer, kommuner, landsting, länsstyrelser och politiker just nu de s.k. regionala tillväxtavtalen. I många län har de satt i gång en oerhörd offensiv för att skapa nya jobb och möta framtiden. Jag tycker att det är spännande om vi kan mötas i en diskussion om hur just tillväxten skall kunna se ut i hela Sverige på 2000

Fru talman! Den här debatten och det här samtalet skall ju inte bara klargöra våra ståndpunkter utan också de skillnader som finns mellan partierna. Jag tycker att Bo Lundgren är utomordentligt tydlig när det gäller vilka skillnader som finns mellan den moderata och den socialdemokratiska politiken. För Socialdemokraterna, som vill bygga ut välfärden på olika områden, är det orimligt att tänka sig att genomföra skattesänkningar som för det första inte är finansierade, som det för det andra inte finns ekonomiska förutsättningar för, vilket Bo Lundgren egentligen inte diskuterar, och som för det tredje, i den mån de skall finansieras, skall finansieras genom ytterligare revor i välfärden. Bo Lundgrens och Moderaternas förslag är ju att låta de sjuka betala skattesänkningar genom fler karensdagar. Man vill låta dem som nu kan få ta del av en bättre skola, en bättre utbyggd sjukvård, en bättre utbyggd hemtjänst och en bättre utbyggd äldreomsorg betala. Att hela det arbetet skall stanna av eller stoppas upp därför att kommuner och landsting skall få mindre pengar till sitt förfogande är moderaternas förslag till finansiering av en skattereform. Där har vi helt enkelt olika uppfattningar, Bo Lundgren. Vi socialdemokrater vill inte låta de sjuka, barnen, de äldre, skolan och alla andra väsentliga välfärdsområden betala en sådan skattesänkning. Bo Lundgren säger att han under sin tid som skatteminister sänkte ett antal skatter. Alla sänkningar var ofinansierade. Allt var ofinansierat. Det tillhör nu historien. Det behöver vi inte träta om. Det är belagt så många gånger att vi kan lämna det därhän. Jag ser framför mig ett 2000-tal där vi kan lägga fast en ekonomisk kurs som kan hålla lång tid framöver med låg inflation, låg ränta, goda villkor för byggandet, som nu börjar komma i gång, och goda villkor för en expansion på arbetsmarknaden med många nya jobb. Då kan vi naturligtvis diskutera både grundfrågan, hur denna tillväxt skall åstadkommas, och nästa fråga, nämligen hur vi sedan skall fördela resultatet av den tillväxt som vi alla hoppas få se under åren framöver. Det skall finnas ett stort utrymme för samförstånd och samtal partierna och olika parter emellan. Men det finns skillnader i de grundläggande synsätten mellan Socialdemokraterna och Moderaterna om vilken gemensam välfärd som vi skall svara för i samhället. Det handlar om hur den gemensamma sektorn skall utformas när det gäller barnomsorg, maxtaxa och mycket annat. Då kan vi konstatera att det finns en viss grund för gemensamt hanterande, och därefter skiljer sig våra uppfattningar åt. Det tycker jag kanske inte är något konstigt i en politisk demokrati. Men jag tror att vi skall anstränga oss så långt det går att tillsammans med företag, fackliga organisationer och allt annat försöka avgöra hur stor den gemensamma spelplanen kan vara för den framtida tillväxten.

Herr talman! Om det är högerpolitik att gå emot att gamla, sjuka och handikappade skall slippa att drabbas av nedskärningar så uthärdar vi det epitetet. Om det är högerpolitik att inte låta sig imponeras av en biståndsnivå på 0,74 %, skammens gräns, så uthärdar vi också det. Sedan vill jag gärna säga att jag uppskattade Bosse Ringholms lågmälda fina samtalston. Jag hoppas också att vi kan fortsätta en dialog. Men den dialogen måste ju också leda fram till svåra beslut. Bosse Ringholm sade nyligen, som AMS-general, att regeringen har satt mycket tuffa mål och att om man skall klara dem krävs det exceptionella åtgärder. Vilka exceptionella åtgärder är detta? Kommer de att kunna nås i samförstånd med alla partier? Skattesamtalen skall fortsätta. Det är bra. Tror Bosse Ringholm verkligen att skattepolitiken kan nås i konsensus mellan samtliga i riksdagen representerade partier och ideologier? Är det inte så att skattepolitiken bara är det fysiska utflödet av just olika ideologiers sätt att vilja forma samhället - hur stort det personliga ansvarstagandet skall vara, hur stort statens ansvar skall vara? Finns det inte här en motsättning? Måste man inte någonstans våga fatta beslut? Det skall bli intressant att höra vilka åtgärder det här är. Bosse Ringholm sade något som förvånade mig mycket. Han sade: Som AMS-general har jag sett en mycket bra utveckling. Även framöver ser det bra ut. Jag visar här inför kammarens ledamöter upp ett dokument. Jag vill gärna att Bosse Ringholm senare till protokollet vidimerar sin egen namnteckning i det dokumentet: Bosse Ringholm, den 26 februari 1999. Jag läser några rubriker: Arbetsmarknaden under Sysselsättningsökningen avtar. Fortsatt hög arbetslöshet. Ökad polarisering. Herr talman! Vem är det som är dysterkvist? Är det jag eller är det Bosse Ringholm? Det skulle vara intressant att få en kommentar till den stora diskrepansen mellan den nya rollen och den gamla. Karin Pilsäter sade att man får ta finansplanen dit man kommer. Ja, men kan man springa från ett dokument där bläcket knappt har hunnit torka? Vilken bild är det, Bosse Ringholm, som gäller? Vilka åtgärder är det? Tror inte Bosse Ringholm att det kommer att behövas strukturella åtgärder? Kan vi vara överens om att den svenska massarbetslösheten inte är konjunkturell? Vi kan inte vänta på att konjunkturen ytterligare, som förr i världen, skall lösa problemen åt oss. Är det inte så att man måste ta tag i lönebildningen, arbetsmarknadens funktionssätt, med ganska svåra instrument? Vi måste lägga patienten på operationsbordet, annars hamnar den ju till slut på obduktionsbordet. Vi måste alltså göra någonting, det går inte att prata sig fram. Det krävs beslut. Vilka strukturella reformer tror Bosse Ringholm leder till både tillväxt och rättvisa? Det tycker jag skulle vara ett bra sätt att komma in, från det allmänna välvilliga talet om samtal och samförstånd, till den business som vi faktiskt gemensamt måste ta oss an för att få Sverige i arbete igen.

Herr talman! 1998 var ett exceptionellt gott år på arbetsmarknaden - 58 000 nya jobb, en sänkt arbetslöshet från 8 % till 6,5 %. Det året kan bara överträffas av något enstaka år i tidigare ekonomisk historia under efterkrigstiden. Det är mot den bakgrunden som Mats Odell korrekt citerar Arbetsmarknadsstyrelsens anslagsunderlag till regeringen. Bedömningen där är densamma som regeringen gör i vårpropositionen, nämligen att 1999 också kommer att bli ett mycket gott år, om än inte lika starkt på arbetsmarknaden som 1998. Därför sätts det in ett antal olika förslag till åtgärder i vårpropositionen. Vi har naturligtvis all anledning att se hur konjunkturutvecklingen kommer att se ut tiden framöver. Det handlar om att på arbetsmarknaden måste man bedriva både konjunkturpolitik och strukturpolitik. Det handlar om att både kunna parera det som händer internationellt konjunkturmässigt och det vi kan komma överens om när det gäller strukturförändringar på vår egen arbetsmarknad. Det är i det sammanhanget man skall se näringspolitiken och hela den ekonomiska politikens stöd för sysselsättningsutvecklingen. Skattepolitiken är också en bit av det här. Jag ger gärna Mats Odell rätt i att man säkerligen kommer till en punkt i skattesamtalen där det handlar om ideologiska skillnader mellan partier och synsätt som också måste få slå igenom. Det går naturligtvis inte att hitta en utsuddad kompromissartad lösning om man inte längre kan se vart skattepolitiken skall leda någonstans. För socialdemokraterna som parti är värnandet om de grupper som har farit illa under de senaste åren oerhört viktigt. Därför måste naturligtvis skattepolitiken ha en mycket tydlig fördelningspolitisk profil för framtiden. Men det är lika viktigt att skattepolitiken också har en tillväxtpolitisk profil eftersom det är oerhört viktigt - som jag har sagt i många sammanhang de här två dagarna - att tillväxt och rättvisa inte ses som varandras fiender utan som ett samverkande par. Jag vill i sammanhanget också gärna säga att när vi talar om 2000-talets näringsliv och arbetsmarknad handlar det ju om att vi när det gäller industrin och näringslivet står inför en oerhört stor kunskapsutmaning. Alla länder i Europa jobbar med det tema som vi jobbar med, nämligen att man måste kompetenshöja arbetskraften ordentligt. Om man inte kan få en högre kompetens på arbetskraften kommer man inte att klara den internationella konkurrensen. Det är mot den bakgrunden som regeringen har lagt förslaget att få till stånd just ett samarbete mellan arbetsmarknadens parter och staten om ett system för kompetenshöjning i företagen i framtiden. Det ser jag som en oerhört viktig nyckel för att lyckas i vårt näringsliv på 2000-talet. Omställningen av industrin, omställningen av näringslivet, IT-utvecklingen, datautvecklingen och mycket annat måste vi möta med en högre kompetens. Då är det oerhört intressant att diskutera vad det är för nya branscher, nya näringsgrenar som vi kan stärka och som vi kan utveckla under åren framöver. Många av oss tror ju att det framför allt är de mindre företagen som är nycklar till de framtida jobben på arbetsmarknaden. Frågan är vad det är för branscher de mindre företagen sysslar med, vad det är för områden som är utvecklingsbara. Där ser jag att det finns ett oerhört gott utrymme bl.a. i de regionala tillväxtavtalen för att få till stånd ett bra samarbete mellan samhälle, arbetsmarknadens parter och alla andra aktörer.
Herr talman! Det är mycket av den gamle AMS chefen som lever kvar. Det är förstås ganska naturligt. Det skall avtalas fram tillväxtförutsättningar. Politikerna skall stärka vissa branscher, som vi skall välja ut. Måste vi inte, Bosse Ringholm, skapa generellt goda villkor? Jag blir lite oroad när jag hör Bosse Ringholm tala om 1998 som ett gott år. Det var ett gott år i den meningen att sysselsättningen ökade, men från en historiskt låg nivå. 1997 var det sämsta året. Man får gå tillbaka ända till 1973 för att hitta något motsvarande. 1998, Bosse Ringholm, var sysselsättningen, efter den här remarkabla ökningen, fortfarande lika låg som den var det morasår som nämndes tidigare, nämligen det absolut djupaste i lågkonjunkturen, 1993. Vi hade samma sysselsättning i Sverige 1998 som 1993. Man kan då inte tala om ett gott år och invänta någon sorts fortsatt konjunkturanpassning. Det finns massvis med åtgärder som är helt oberoende av hur konjunkturen ser ut. Jag skulle snarare vilja säga att många strukturella åtgärder är lättare att genomföra när konjunkturen är svag. Vi behöver nu t.ex. på lönebildningens område förbereda oss för att klara en förstärkning av sysselsättningen. Det är nu som vi måste göra det. Jag är på den punkten fortfarande oklar över var Bosse Ringholm står. Ett antal utredningar har försökt att gemensamt lyfta sig i håret på det här området. Den ene ordföranden efter den andre har förbrukats. För inte så länge sedan var det Tony Hagström som gick i väggen; nu är det Svante Öberg. Kommer regeringen att lämna samtalsgrupperna och börja att fatta beslut, även om det börjar mullra nere vid Norra Bantorget? Alltså: Var går gränserna för samtal och för att våga fatta beslut? Bosse Ringholm talar om åtgärderna i vårpropositionen. Jag skulle vilja ställa en fråga. Jag var i mitt anförande inne på att värnskatten faktiskt är en straffskatt på högre utbildning. Hur är det med den? Bidrar den till ökad rättvisa och ökad tillväxt? Hur ser Bosse Ringholm på värnskatten? Är det ett mål att kunna ta bort den, eller är det ett mål att ha denna straffskatt på högre utbildning kvar och så att säga förstärka den? Hur är det med dubbelbeskattningen av risksparande, som nu driver mycket av sparandet ur landet? Bidrar den till rättvisa, som Johan Lönnroth menar, eller hämmar den tillväxten? Jag tror att socialdemokratin här måste börja reda ut begreppen och kanske också börja tala till sina egna om att dubbelbeskattningen är ett hot mot fortsatt välfärd i vårt land. Därvidlag behöver Bosse Ringholm och hans parti faktiskt precisera sig.

Herr talman! Mats Odell sade i sin förra replik att man i skattedebatten säkert kommer till en punkt där de ideologiska skiljelinjerna kommer fram, och jag gav honom rätt i det. Det är klart att några av de frågor som Mats Odell nu ställer kommer att framöver ställas på sin spets i skattesamtalen. Svaren på de frågorna kommer väl också att visa hur mycket av samförstånd som finns och var de ideologiska skiljelinjerna går. Skattepolitiken har många uppgifter både i tillväxtperspektivet och när det gäller fördelningspolitiken. I sista hand måste alltid skattepolitiken och framför allt möjligheterna att bedriva skattepolitik ses mot bakgrund av vårt ekonomiska tillstånd. Jag är oerhört angelägen att än en gång markera att den ekonomiska utveckling som vi haft under senare tid är oerhört lovande, om vi kan hålla fast vid de budgetmål och den låga inflation och räntenivå som vi haft under senare tid. Vi kan ha en fortsatt stabil ekonomisk utveckling om vi upprätthåller den ekonomiska politik som vi haft under senare tid.

Herr talman! Jag skulle vilja beröra några av de punkter som finansministern tog upp i sitt andra anförande. Den första punkten gäller småföretagen. Småföretagen hade hoppats på en sänkt arbetsgivaravgift och på justeringar av arbetsrätten. Detta finns inte med. Man har lämnat de viktigaste åtgärderna för småföretagarna åt sidan och svikit dem i vårpropositionen. Kompetensutveckling i företagen är naturligtvis jättebra, men för de vuxenstuderande som det handlar om finns det inga studiemedel som fungerar, eller hur? Vuxna människor kan inte studera om de åtminstone inte kan låna pengar för att försörja sig. Strypningen av kunskapslyftet förstärker den bilden. Dessutom förändras studiemedelssystemen inte förrän alldeles för sent. Inför i stället hälften lån, hälften bidrag! Det gynnar kompetensutvecklingen i landet och därmed företagen. Den andra punkt som jag skulle vilja ta upp är personliga assistenter för de handikappade. Handikappet upphör ju inte när man fyller 65 år. Två gånger har riksdagen gett regeringen till känna att denna fråga måste lösas, men båda gångerna har regeringen svikit. Detta är tredje gången som man sviker de äldre handikappade, och jag tycker att det är beklämmande. Om de miljösatsningar som nu skall göras är sensationella, vet jag inte hur man räknar. Totalt sett spenderas under nästa år i statsbudgeten 761 miljarder. Nästa år avsätts för nya miljösatsningar 150 miljoner. Jag måste säga att det inte är särskilt sensationellt. Finansministern nämner upprepade gånger de regionala tillväxtavtalen. Centerkvinnorna, som är landets största politiska kvinnoorganisation, har undersökt dessa. I vissa län finns t.ex. 13 beslutsgrupper, där en av ordförandena är kvinna och där 5 % av deltagarna är kvinnor. De regionala tillväxtavtalen riskerar att bli det största bakslaget för jämställdheten på åratal. Vad anser finansministern om det?

Herr talman! Jag tar fasta på det som Lena Ek sade i ett tidigare anförande, att det är oerhört viktigt att vi kan bringa ned statsskulden och att vi kan hålla en fast ekonomisk kurs. Om många partier kan hjälpas åt med det, tror jag att vi får större förutsättningar att bygga ut välfärden på ett stort antal områden. Det handlar då naturligtvis om vilka prioriteringar som man gör och vilka resurser som man har råd att sätta in på olika områden. Om vi exempelvis kan åstadkomma de stora miljösatsningar som nu annonseras i vårpropositionen - det handlar faktiskt om långt över en miljard som de närmaste åren tillförs ytterligare genom den ekologiska omställningen - är det utomordentligt bra. Jag kan till sist bara hålla med Lena Ek vad gäller de regionala beslutsgrupper som finns i varje län. Om de innehåller så få kvinnor, instämmer jag gärna i en stark uppfordran till de parter som finns lokalt - länsstyrelser, kommuner, fackliga organisationer, företag m.fl. - att bättra sig på jämställdhetsområdet. En sådan fördelning som Lena Ek beskriver är inte acceptabel.
Herr talman! Det sistnämnda var trevligt. Om de regionala tillväxtavtalen skall gälla hela befolkningen, inte bara hälften av den, måste länsstyrelserna få reda på att de jämställdhetsdirektiv som finns skall följas även när det gäller tillväxtavtalen. Det är självklart att miljösatsningar ger jobb, men då krävs det nog mer än 145 miljoner till nästa år, varav 100 miljoner är forskningspengar. Problemet är att de få förslag som förs fram förläggs långt bort i framtiden, när det är nu som de här lösningarna behövs. Sverige halkar ned på de ekonomiska topplistorna konstant hela tiden. Vi ligger nu i nivå med Grekland. Vi kan fortsätta att halka ned fram till 2002, men jag tycker att det är synd. Det borde vara mer av konkreta åtgärder nu. Tyvärr innehåller den här propositionen för lite av sådana förslag.

Herr talman! Vårpropositionen är helt inriktad på tillväxt, och hela budgeten är full med förslag, sade Bosse Ringholm. Jag vet inte om vi har fått samma version av den här budgeten. Alla här har haft kort tid på sig att läsa på, men vi känner inte riktigt igen oss i den här beskrivningen. Jag tror absolut att stödet till långtidsarbetslösa visar på en god vilja, men det är fel metod. Jag tycker att det visar att regeringen inte särskilt väl förstår hur det fungerar ute i de små företagen och vilka villkor de behöver för att kunna satsa, expandera och ta in folk på en anställning som kan ge lön på längre sikt. De övriga förslagen är antingen helt svävande eller också skall de bara eventuellt genomföras eller utredas eller också är de ytterst begränsade, som stoppreglerna. Det sistnämnda förslaget är bra, men det är ungefär som att spotta en törstig kamel i halsen. Möjligen borde Björn Rosengren vara den minister som skulle avgått, eftersom han sade att det skulle bli djupa avtryck av tillväxtåtgärder i vårbudgeten. Jag skulle vilja ställa några frågor till finansministern. Johan Lönnroth sade förut att vi måste ha råd att arbeta när han talade om statsfinanserna i ett makroekonomiskt sammanhang. Som jag ser det kostar jobb naturligtvis inte. Tvärtom är det arbetslösheten som kostar. Men den höga skatten på arbete gör att jobb kostar mycket för den som skall betala lönen. Vi har här i landet gjort oss själva för dyra för varandra. Skillnaden mellan nettolönen och den bruttolön arbetsgivaren måste betala är stor, dvs. vi har höga skattekilar. Jag skulle därför vilja veta vilken syn finansministern har på skattevillkoren i tjänstesektorn i allmänhet och den hushållsnära tjänstesektorn i synnerhet. Vi liberaler säger att vi kan genomföra kraftiga skattereduktioner på de hushållsnära tjänsterna. Då kan vi - utan att det blir något skattebortfall för staten, eftersom det inte finns några skatteinkomster på området - få i gång tiotusentals nya jobb som vi så väl behöver. Vad tycker finansministern om det? En annan intressant fråga gäller arbetsdelning. Det blir alltfler äldre. Vi går allt längre tid i skolan. Det blir allt färre människor som skall försörja alla andra. Vi som liberaler tycker att det är viktigt att alla som kan och vill skall kunna ha ett jobb. Man skall inte lösa arbetslösheten med jobbransonering. Min fråga till finansministern är hur han ser på arbetsdelning. Skall jobben delas eller skall de skapas? Den tredje frågan gäller Europapengarna. Vi vet att regeringen inte har någon åsikt om EMU för närvarande. Finansministern har sagt att han gärna vill stimulera debatten. Hur skulle finansministern vilja stimulera debatten om den monetära unionen, EMU? Kommer Bosse Ringholm själv som finansminister att ha någon åsikt i den debatten? Detta är några frågor som jag skulle vilja ha svar på.

Herr talman! Jag skall svara på de tre frågor som Karin Pilsäter har ställt. När det gäller skattepolitiken skall alla olika uppslag kunna prövas. De skall prövas både mot bakgrund av ett tillväxtperspektiv och ett fördelningspolitiskt perspektiv. Som jag har sagt vid flera tillfällen tidigare är det alltid en fråga om vilka förutsättningar det finns över huvud taget för skatteförändringar i konjunktursituationen framöver. I det sammanhanget får man väga in positiva och negativa effekter av olika enskilda förslag, antingen det gäller hushållsnära tjänster eller någonting annat. När det gäller arbetsdelning bedrivs ett utredningsarbete. Det finns mycket spännande material. Men det finns också delade meningar om vilka effekter arbetsdelning kan ge när det gäller arbetstider. Därför är det viktigt att få till stånd en gemensam beredning av arbetstidsdiskussionen, för att se den mot bakgrund av tillväxt och jobb inför framtiden. När det gäller frågan om EMU vill jag säga att det är oerhört väsentligt att vi politiker inte driver på det man på fackspråk kallar för det demokratiska underskottet. Det innebär att människor känner att de är utanför dialogen i samhället. De får inte vara med och diskutera EU, EMU och andra svåra frågor. Därför är det viktigt att det folkbildningsarbete som nu har inletts får ordentligt stöd, så att så många människor som möjligt kan vara med i en diskussion om EMU:s för och nackdelar. När man kommer till en tidpunkt då man känner att alla har fått vara med tillräckligt mycket, finns det utrymme för att säga att det varit en sådan demokratisk process att alla fått ge sin syn till känna. Då kan vi i lugn och ro fatta ett beslut om Det arbete som nu har inletts skall understödjas. Jag ser gärna att folkrörelsediskussionen kring EMU växer snabbt och omfattar många. Jag kan se många fördelar med EMU. Jag kan också se de invändningar som riktas mot EMU. Det gäller framför allt diskussionen om att det skall finnas en demokratisk förankring i frågan.
Herr talman! Jag ställde tre frågor och finansministern svarade på dem. Han svarade att han inte hade någon åsikt om skattesituationen i tjänstesektorn. Han har ingen åsikt om EMU. Han har ingen åsikt om arbetstidsförkortning. Det är också ett svar, men det är inte speciellt klargörande. Detta är inte alldeles nya frågor. Det finns mycket material. En samhällsdebatt pågår. Med tanke på det vore det bra för den allmänna debatten om finansministern inte bara tyckte att det var bra om alla andra diskuterar och bildar sig en uppfattning utan också kunde vara med själv. Som politiker gäller det inte bara att segla efter som en jolle. Man måste också kunna driva på och visa ledarskap, att man själv har förmåga att ta ställning som den som har hand om frågorna. Vi folkpartister blir ibland anklagade av er socialdemokrater för att vara dysterkvistar. Men det är faktiskt precis tvärtom. År ut och år in säger ni att det inte kan bli sämre. Då brukar vi optimistiskt säga att det visst kan det. Just därför att det inte skall bli sämre vill vi ha mer konkreta satsningar på strukturförändringar för jobb och tillväxt. Man kan inte bara lita till konjunkturen. Vi måste få ett samhällsklimat och förutsättningar i Sverige så att tillväxt och jobb kommer även när konjunkturerna inte riktigt går i vår riktning. Man skall alltid se det positiva i saker och ting, om man kan. Det gör jag. Därför tycker jag att det är positivt att regeringen, i alla fall i min version av vårbudgeten, skriver att en central utgångspunkt för skattereformen är principerna bakom 1990 års skattereform och att huvuddragen skall vara inkomstskattesänkningar med tyngdpunkt på låg och medelinkomsttagare, att marginaleffekterna minskar och att arbetskraftsdeltagande utbildning uppmuntras. Det tolkar jag som att det finns utrymme för en skattereform som betyder: Bort med värnskatten, hälften kvar, höjd brytpunkt så att de allra flesta bara betalar kommunalskatt - som vi sade 1990 - och att den vanliga skatten sänks för alla. Det kan också bli förändringar när det gäller skatten för företagande och tjänstesektor så att fler kan få jobb. En sådan reform kräver mer än lösa inriktningar. Jag hoppas verkligen att Bosse Ringholm kan ta tag i det tillsammans med oss andra, så att det händer någonting och inte bara blir prat.

Herr talman! Nu har varken Mats Odell eller Bo Lundgren någon talartid kvar, och då får jag ändra lite grann i mitt slutanförande. Jag tänkte berätta om ett seminarium jag var med på. Också partikamrater till Bo Lundgren och Mats Odell var där. Jag tror att det var Per Bill och Per Landgren som var med. Det handlade om den mångomtalade civilingenjörsflykten från Sverige, som under seminariets gång till mycket stor del visade sig vara en myt. Det var också ett antal företagsledare från Västsverige med. Det samlade resultatet av seminariet, i varje fall som jag tolkade det, var att vi har ett ganska gott företagsklimat i Sverige. Det mest intressanta inlägget gjordes av en fransman som arbetade i Sverige på en av de större svenska industrierna. Han sade: Det som är orsaken till att det är så mycket roligare att arbeta i Sverige jämfört med hemma i Frankrike är att det är en helt annan anda här i Sverige av jämlikhet och demokrati. Det är inte den hierarki som finns i Frankrike där högste chefen bor på ett radikalt annat ställe och där det är mycket stora nivåskillnader mellan vanliga löntagare och chefer. Det är därför som den borgerliga argumentationen är så märklig. Man skall ytterligare stärka arbetsgivarnas och kapitalägarnas ställning på arbetsmarknaden för att skapa ett bättre företagsklimat. Det är precis tvärtom. Jag vill också säga något om förslaget att ta bort värnskatten och ge pengar till vården. Det finns egentligen bara en skillnad mellan kd:s och Moderaternas politik när det gäller vården, och det är att kd talar om vården medan Moderaterna inte talar om vården. Annars är substansen likadan. Det är inte så att Mats Odell kan göra under. Jag har varit inne på det tidigare. Han kan inte dela fiskarna och brödet på det sättet som Jesus kunde göra. Han kan inte växla en hundralapp i tre femtiolappar. Därför går det helt enkelt inte ihop för Kristdemokraterna. Om man läser den kristdemokratiska motionen och utskottsbetänkandet från i höstas ser man att de totalt sett har mindre pengar till vården än vad vi har i det i dag liggande förslaget. Jag är återigen medveten om att Mats Odell inte har replikrätt. Vi får återkomma till den här diskussionen. Mats Odell kommer att få möjlighet att diskutera det här i denna talarstol, i finansutskottet, och jag skall gärna ta debatter med honom i andra offentliga sammanhang. Jag ställer inga frågor till Mats Odell, och inte heller till Bo Lundgren. Jag bara konstaterar detta enkla faktum.

Då klarar ni inte att dels anslå mer pengar till försvaret, som både Bo Lundgren och Mats Odell vill, dels ge mer pengar till vården, vilket i och för sig inte Mats Odell gör. Men man ger ett intryck av att man ger mer pengar till de äldre och till vården och omsorgen. Jag skall gärna instämma med finansministern att vi skall försöka få till stånd ett samtalsklimat där vi också kan tala med de borgerliga. Visst skall vi det. Men tills vidare är den enkla sanningen att det bara finns ett alternativ om vi skall få sunda statsfinanser, en god utveckling av sysselsättningen och rimlig grad av jämlikhet. Det är att de tre partierna som har tagit ansvar för denna vårproposition håller ihop. Vi har naturligtvis, och skall också ha, åsiktsskillnader. Det blir säkerligen tuffa diskussioner också mellan oss. Men jag är övertygad om att vi skall klara av det och få det att hålla över hela mandatperioden. Jag tror också att vi skall diskutera möjligheterna att få ett ännu tätare samarbete där vi inte hamnar i de situationer som vi har gjort några gånger nu under förhandlingarna där vi har tvingats sitta uppe på nätterna för att slutföra det hela, utan att det blir långsiktigt och stabilt. Alternativet är faktiskt förfärande.

Mats Odell äger icke rätt till replik eftersom han har förbrukat sin talartid. Johan Lönnroth har också förbrukat sin talartid.
Herr talman! Johan Lönnroth avslutade sitt sista anförande med att säga att det bara finns en kombination som kan stå för stabilitet och sysselsättning. Då konstaterar jag att Vänsterpartiet vill minska amorteringarna på statsskulderna när statsskuldsräntorna under det utgiftsområdet kostar 77 405 miljoner. Så mycket för stabilitet! Jag konstaterar också att Johan Lönnroth säger att Vänsterpartiet gick till val på demokrati, och han talar så vackert om att dela resurserna. Då kan man fråga sig varför inte personer som har fyllt 45 år får möjlighet att låna till studier och vidareutveckling för att ta sig ur arbetslöshet, varför beloppsgränsen för högkostnadsskyddet höjs, varför man lämnar stora grupper av pensionärer med så dålig livskvalitet på grund av att de har låga pensioner och varför man framför allt lämnar handikappade pensionärer åt sitt öde. Trots majoritetsbeslut i kammaren vid två tillfällen har de inte rätt till personlig assistent efter 65 års ålder. Det kan vi också fortsätta att diskutera vidare vid något tillfälle.

Herr talman! Ett antal förslag för ökad sysselsättning presenterades i vårbudgeten, även om representanterna för gnällbältet i svensk politik inte vill se dem. Förutom sänkta arbetsgivaravgifter för långtidsarbetslösa tillskjuts medel för kompetensutveckling i arbetslivet, och arbetet med regelförenklingar framför allt för småföretag går vidare. Dessutom kommer statliga anordnare av arbetspraktik inom natur-, skogs och kulturmiljövårdsområdet att få ersättning för kringkostnader, vilket innebär ungefär 3 000 arbetstillfällen. Särskilt glädjande från Miljöpartiets synpunkt är att vårt krav på en ytterligare satsning på den kooperativa företagsformen har gått igenom med ett ökat stöd på 3,5 miljoner årligen till lokala kooperativa utvecklingscentrum. När det gäller situationen inom vården och skolan, som bl.a. Mats Odell tog upp, finns det stora problem. Det är just därför kommuner och landsting tillförs 4 miljarder extra under år 2000. Utöver det kommer också 200 kr i statlig skatt att tillfalla kommunsektorn, dvs. 1,3 miljarder till. För år 2001 och år 2002 tillförs ytterligare 2 respektive 3 miljarder utöver de 2 miljarderna extra som utlovades i höstas. De utökade resurserna ger naturligtvis kommuner och landsting goda möjligheter till en värdig vård och en bra skola. Får vi sedan fart på skatteväxlingen kommer de sänkta arbetsgivaravgifterna också att gynna kommuner och landsting. Lena Ek påstod tidigare att det inte finns några miljösatsningar att tala om. Det är bara 150 miljoner nästa år, sade hon. Men vårpropositionen anger, som Lena Ek vet, riktlinjer för politiken fram till nästa val - t.o.m. år 2002. Som jag sade i mitt inledningsanförande har Miljöpartiets strategi varit en stegvis ökning av miljöanslagen. Det är riktigt att det inte finns några stora extrapengar till miljön nästa år, men 2001 och 2002 trappas miljöanslagen upp avsevärt - med I sitt inledningsanförande avfärdade Lena Ek också kalkningsanslagen som otillräckliga. Faktum är att Miljöpartiet har sett till att anslagsnivån ökar med 30 miljoner kronor per år och därmed hamnar på en godtagbar nivå. Tyvärr har både Mats Odell och Bo Lundgren slösat bort sin tid, och de kan därför inte delta vidare. Men det är en sak jag måste säga till Odell. Jag måste bemöta ett av hans falska favoritpåståenden - den påstådda massflykten av välutbildade från Sverige. Jag tror inte att det har kommit några senare siffror än de vi hade när vi diskuterade tillväxt här för någon månad sedan. Då visade siffrorna att 15 % av de nyutexaminerade akademikerna och ungefär 6 % av de forskarutbildade söker jobb utomlands. Ungefär hälften kommer tillbaka. Det är knappast någon massflykt, Mats Odell.

Herr talman! Ja, Matz. Långt fram i tiden finns det miljöpengar. Men nästa år finns bara 150 miljoner, och det är mycket lite i relation till statsbudgetens omfattning. Dessutom är det så att Miljöpartiet som regeringsunderlag lutar sig mot de stillastående skatteöverläggningarna och hoppas paradoxalt nog på vad som kan uppnås genom EU-samarbete när det gäller att förbättra miljön. Ursäkta mig, men jag trodde att Miljöpartiet var emot den europeiska unionen. Det finns t.o.m. de i partiet som arbetar för ett utträde. När det sedan gäller utflyttningen kan jag säga att vi i dagens läge har en situation där storindustrin flyttar ut och de små och mellanstora företagen förlägger produktionen till andra länder. 3 000 underleverantörsjobb har försvunnit sedan Volvoaffären. Det svenska folkets privatsparande sker nu nästan uteslutande i utländska fonder. Vanliga människor som sitter hemma och handlar på Internet handlar ofta från företag som inte är svenska. Vi har faktiskt en utflyttning. Civilingenjörerna har berörts, men det som sker nu är att andra yrkesgrupper flyttar i ökande utsträckning. Internationell rörlighet är väl bra, men när vi undersöker hur många människor med examina som försvinner ur Sverige räknat över alla yrkeskategorier ser vi att det är både dyra och förskräckande framtidsutsikter för våra svenska företag.
Herr talman! Miljöpengarna för 2000 har sin förklaring i att vi måste ta ansvar för att klara de budgetmål som finns för 1999 och 2000, Lena Ek. Det är först 2001 och 2002 det finns utrymme för kraftiga ökningar av miljöanslagen, och det är också då ökningarna kommer.

Herr talman! Jag skulle avslutningsvis bara vilja sammanfatta vad jag betraktar som konkreta gröna framgångar i vårpropositionen. Vi lyckades få in gröna nyckeltal i finansplanen och lyckades avvärja socialdemokraternas idé om ett tillväxtmål i budgeten. Vi har lyckats få mer pengar till kommuner och landsting och minskat anslagen till motorvägsbyggen. Biståndet kommer att öka, och militärutgifterna kommer att minska. Skattereduktionen för låginkomsttagare ligger kvar. Arbetsgivaravgifterna för långtidsarbetslösa sänks, och vi får en inriktning mot grön skatteväxling. En allmän förskola kommer att införas, där alla barn har rätt till en plats oavsett om föräldrarna arbetar, studerar, är arbetslösa eller hemma med yngre syskon. Barnbidraget kommer att höjas, och de sämst ställda pensionärerna får högre pension. En stor satsning görs på miljöforskning, miljöbrottsbekämpning och stora inköp av ur och naturskogar. Dessutom görs en satsning på biotopskydd och marksanering. Slutligen sker avbetalningen av statsskulden på det sätt som vi vill, med inriktningen att varje generation skall betala sina egna skulder och inte vältra över miljöskuld eller statsskuld på kommande generationer och därmed inskränka våra barns och barnbarns frihetsutrymme.

Herr talman! Detta ärende gäller konstitutionsutskottets betänkande angående tryck och yttrandefrihetsfrågor, som omfattar ca 20 motioner. Det är motioner som tar upp olika frågor kring det för vår demokrati så viktiga området tryck och yttrandefrihet. Jag tänker inte ta upp alla de områden som finns i detta betänkande. Det gäller yttrandefrihet, hets mot folkgrupp, åtgärder mot våldsskildringar i medier, tobaksreklam och pornografi. I de ärendena står Moderata samlingspartiet bakom majoriteten i utskottet. I flera av dessa fall finns det pågående utredningar eller parlamentariska kommittéer. Jag skall endast ta upp den del som Moderata samlingspartiet har lämnat en reservation om. Det gäller frågan om jurysystem. Bakgrunden är vår moderata motion, som handlar om behovet av en förändring av jurysystemet. Ett utslag i Europadomstolen har visat att det svenska jurysystemet i tryckfrihetsmål måste ändras. Svenska jurymedlemmar utses av en politiskt sammansatt församling. Som regel är det landstingsfullmäktige som utser medlemmarna. Jurymännen utses i varje län för en tid av fyra år. De är utsedda av politiska partier. Oftast är det medlemmar i de politiska partierna som blir jurymän. När denna jury skall behandla bl.a. tryckfrihetsmål är juryn i vissa fall inte opartisk. Om ett tryckfrihetsmål eller yttrandefrihetsmål handlar om en skrift eller en ansvarig utgivare som är knuten till eller har kopplingar till ett politiskt parti uppstår det problem. Man kan då inte hävda att juryn är opartisk. Jag kan ta ett fall som har varit uppe som exempel i denna fråga. Det är det s.k. Holmmålet. Där ansåg käranden sig vara förtalad i en bok utgiven av ett bokförlag som hade nära koppling till ett politiskt parti. Juryn var sammansatt av jurymedlemmar som hade anknytning till samma politiska parti. Europadomstolen fann att det hade skett en kränkning av artikel 6:1 i Europakonventionen i fråga om rätten till prövning av en oavhängig och opartisk domstol. Domstolen konstaterade att det fanns kopplingar mellan svarandena och de fem jurymännen som kunde ge upphov till farhågor beträffande dessa jurymäns oavhängighet och opartiskhet. Regeringen har hittills valt att inte komma med förslag till ändring av lagen i detta sammanhang. Det finns, kan man konstatera, brister även när det gäller möjligheterna att överklaga i sådana här ärenden. Här borde möjlighet ges att överklaga jävsfrågan till Högsta domstolen. Nuvarande sätt att utse jurymedlemmar måste därför ändras så att det partipolitiska inslaget försvinner. Regeringen bör ges i uppdrag att återkomma med förslag till lagstiftning i denna riktning. Herr talman! Jag vill avsluta med att yrka bifall till den moderata och kristdemokratiska reservationen

Herr talman! Jag skall börja med att yrka bifall till reservation 1, en reservation som stöds av Vänsterpartiet, Centerpartiet, Folkpartiet och Miljöpartiet. Jag står självfallet även bakom reservation 7 men avstår från att yrka bifall. Detta är inget nytt krav. Redan 1984 föreslog utredningen om de homosexuellas situation i samhället en sådan lagändring, men den dåvarande regeringen vågade inte fullfölja. Det är beklämmande att det fortfarande, 15 år senare, inte har fattats beslut om denna självklara lagändring. Detta är en tryckfrihetsfråga i författningsteknisk mening, men det innebär inte att hets mot folkgrupp är en åsikt. Hets mot folkgrupp är en handling - en handling som innebär hot och kränkning, som syftar till förföljelse, misshandel och mord, en handling var yttersta konsekvens är den industriella utrotningen av människor. Vi accepterar inte hets mot grupper av människor med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse. Vilka skäl finns det att tolerera hets mot människor med anspelning på deras sexuella läggning? I betänkandet refereras några av de skäl som tidigare har anförts. De är inte speciellt imponerande. Man har sagt att det inte finns underlag för någon bedömning av i vad mån kränkning av homosexuella förekommer. I dag torde ingen kunna använda det argumentet. Nazisternas hets mot homosexuella är omfattande och väl dokumenterad. Sedan förekommer det kuriösa argumentet att en sådan här lagstiftning skulle kunna drabba framställningar med religiös bakgrund. Det finns oerhört många religiöst grundade uppfattningar. En del av dessa uppfattningar kan vi finna underliga eller t.o.m. bisarra, men var och en får ju bli salig på sin fason. Men tryckfriheten och religionsfriheten innebär inte att vi accepterar rasistisk hets bara den motiveras i religiösa termer. Vi bör heller inte acceptera hets mot människor på grund av deras sexuella läggning bara därför att någon udda sekt har fått för sig att "Gud hatar bögar". Sedan har man försökt sig på en annan variant för att undvika lagstiftning. Lagstiftning kan "leda till att de homosexuella på ett sätt som många av dem inte önskar pekas ut som en speciell grupp i samhället". Det är ju en rörande omtanke. Borde vi då inte av omtanke om t.ex. judarna, de mörkhyade eller sverigefinnarna helt avskaffa lagstiftningen om hets mot folkgrupp för att undvika att dessa pekas ut som en särskild grupp i samhället? Det skall noteras som ett framsteg att utskottets majoritet denna gång inte upprepar och instämmer i dessa något pinsamma argument. I stället hänvisar man till att frågan utreds och att man inte vill föregripa utredningen. Detta kan i många fall vara ett helt legitimt skäl för att inte ta ställning till konkreta förslag. Men i det här fallet kan det knappast tolkas som annat än den obotfärdiges förhinder. Frågan är utredd. Det finns icke några lagtekniska svårigheter. Det som saknas är en proposition från regeringen och ett beslut i denna kammare. Varför kan vi reservanter då inte ge oss till tåls? Jo, därför att vi vill att Sveriges riksdag skall ge ett klart, entydigt besked till dem som ännu hoppas att det går att stoppa utvecklingen mot ett samhälle där sexuell läggning har lika liten betydelse för människors trygghet, rättigheter och skyldigheter som ifall de är höger eller vänsterhänta. Det beskedet lyder: Ni kommer inte att lyckas!

Herr talman! Den första punkt som diskuteras i betänkandet gäller yttrandefrihetslagstiftningen och synen på denna framöver. Vi kristdemokrater har skrivit en kommittémotion i ärendet där vi menar att det vore dags för regeringen att tillsätta en utredning för att åstadkomma en enhetlig yttrandefrihetslagstiftning. I dag har vi två grundlagar. Utvecklingen på medieområdet gör att områdena text, bild och ljud flyter samman. Vi står inför en stor förändring på den här sidan, och det borde vara riktigt med en teknikoberoende yttrandefrihetslagstiftning. När vi skrev motionen hade vi inte ordentligt tagit reda på att det redan getts ett tillkännagivande med denna inriktning från riksdagens sida. I dagarna har regeringen också gett direktiv till en sådan utredning. Vi har inte funnit anledning att reservera oss, eftersom denna utredning nu är under tillsättande. Vi vill påpeka att det hade varit bra om de skrivna direktiven till utredningen hade varit mer allmänna än de nu är, att man kunde ha haft en mer förutsättningslös utredning, men vi har inte velat reservera oss på den punkten eftersom utredningen nu är tillsatt. 4, och jag skall be att få instämma i yrkandet om bifall till den reservationen. Det är viktigt att få jävsfrågorna ordentligt utredda och att förslag föreläggs riksdagen som gör att vi slipper den här typen av jävsproblematik i framtiden. Till sist vill jag säga något litet ord till Mats Einarsson. Han talade när det gällde reservation 1 om den obotfärdiges förhinder och sade att frågan var utredd. Men i den reservation ni har skrivit under står det att den utredning som är tillsatt och som jobbar med den här frågan snarast skall återkomma med förslag. Här kan man säga att det finns en nyansskillnad mellan utskottsmajoriteten och oppositionen, och det gäller ordet "snarast". Det är egentligen inte så mycket att orda om. Utredningar bör ju bedrivas skyndsamt - och med stor noggrannhet, givetvis.

Herr talman! Skillnaderna mellan utskottsmajoriteten och reservanterna kan tyckas subtila, men inte desto mindre är de ganska viktiga. Den ena skillnaden är naturligtvis detta med "snarast". Vi vill att riksdagen sätter ned foten och säger: Här går det bra, och här vill vi ha ett förslag snarast. Den andra är att vi tar ställning i sakfrågan. Vi säger att vi vill ha ett lagförslag av den här innebörden. Detta gör icke majoriteten.
Herr talman! Det kan väl i och för sig diskuteras. Utredningen jobbar ju med vissa direktiv för att granska den här frågan, och det är väl rimligt att man låter den arbeta i lugn och ro. Det är egentligen kutym i alla andra sammanhang: Man låter utredningarna fullgöra sin uppgift innan man ger dem bannor. I en annan motion som vi har skrivit om översyn av regeringsformen har vi pekat på att det där behövs ett diskrimineringsskydd. Det bör också kunna ge anledning till följdförändringar, t.ex. i yttrandefrihetslagstiftningen. Det är ganska rimligt. Däremot kan man diskutera, och det har gjorts av och till, om homosexuella skall betraktas som folkgrupp eller inte. Det finns en bra fråga att ställa sig: Är heterosexuella en folkgrupp?
Herr talman! Jag instämmer i att begreppet folkgrupp är något malplacerat. Men nu är lagtexten skriven på detta sätt, så man får ändå acceptera att sexuell läggning förs in i detta sammanhang. Jag skulle vilja få ett förtydligande av Ingvar Svensson. Innebär det som Ingvar Svensson nyss sade att kd kommer att stödja en förändring av tryckfrihetsförordningen som innebär kriminalisering av hets mot människor på grundval av sexuell läggning?
Herr talman! Innebörden av vår motion när det gäller översyn av regeringsformen är just att det skall finnas ett diskrimineringsskydd, och det bör givetvis också gälla yttrande. Nu har inte Einarsson någon replikmöjlighet, men han kan återkomma senare. Jag anser att en bra fråga att ställa sig är vad ordet snarast har för innebörd. Här handlar det om en grundlagsförändring och en sådan kan inte genomföras förrän år 2002. Av allt att döma bör den utredning som sitter i god tid hinna få fram ett förslag på det här området. Genomförandet kan inte bli snarast i den meningen, utan det kommer tidigast 2002.

Herr talman! Jag skall börja med att yrka bifall till reservation 1, som har gjorts även tidigare. Respekten för människors lika värde och rättigheter är grunden för ett samhälle byggt på demokratins och humanismens grund. Varje människa bär på sina unika, individuella egenskaper. De ger tillsammans människans okränkbara värde. Det finns ingen människa som uppfyller en förutbestämd och utstakad norm. Alla människor är olika. Intolerans mot olikheter bland enskilda människor och grupper av människor riskerar till sist att bli en intolerans som kan vändas mot vem som helst. Det undergräver demokratins jordmån och förråar hela samhällsklimatet. Därför är tolerans ett livsavgörande värde för alla människor i samhället och ett gemensamt värde att försvara. Många starka krafter bidrar till att öka förståelsen och toleransen i vårt samhälle. Ett exempel är att inställningen till homosexualitet i många avseenden blivit alltmer självklar, öppen och positiv. Samtidigt finns det dock tendenser till att angreppen mot homosexuella blivit allt råare i vårt land, precis som i många andra länder. Det är extrema grupper - främst nazistiska - som allt oftare riktar sina attacker mot homosexuella. Det finns ett flertal exempel, både i Sverige och i andra länder, på att nazister mördar eller förföljer människor på grund av homosexualitet. Säpos kartläggning av den politiskt motiverade brottsligheten i Sverige 1997 visar att homosexuella är utsatta för en stor mängd riktade brott, vars motiv är att kränka den enskilda människan för hennes sexuella läggning. Brotten varierar i allvar från förolämpning och olaga hot till misshandel och mord. Dessa uppgifter stämmer väl överens med den kriminologiska studie som publicerades på initiativ av Folkhälsoinstitutet 1996. Resultatet pekade på att var fjärde homosexuell man eller kvinna hade blivit utsatt för brott på grund av sin sexuella läggning. Inom den nazistiska rörelsen publiceras mängder av material som på olika sätt hetsar mot homosexuella och förnekar homosexuella deras existensberättigande. Personer som dömts till fängelse för mord på homosexuella betraktas som hjältar och martyrer i kampen för den nazistiska ideologin. Det är denna koppling mellan hat och brott, mellan ord och handling som är det verkligt allvarliga med den nazistiska hetsen mot homosexuella. Genom att homosexuella, som de enda av nazisternas ideologiska hatobjekt, inte är nämnda i bestämmelsen om hets mot folkgrupp kan denna bestämmelse sägas fungera som en signal åt nazisterna om vart de bör rikta sina aggressioner för att undgå straff. Den statliga utredning som nu tillsats för att arbeta med frågan bör, vilket Centerpartiet återigen vill upprepa, snarast återkomma med ett förslag till lagstiftning som gör att även homosexuella skyddas av bestämmelsen om hets mot folkgrupp. Centerpartiet har tagit ställning och anser att utredningen skall återkomma med ett förslag till lagstiftning. Tack!
Herr talman! Jag vill i mitt inlägg ta upp tre frågor som enligt min och Folkpartiets mening är av särskild betydelse i samband med detta KU-betänkande. Det handlar om hets mot homosexuella, avskaffande av vuxencensuren och jurysystemet. Förtrycket mot homosexuella tar sig många uttryck, alltifrån nedsättande omdömen till våld, ja, t.o.m. mord. En undersökning gjord av kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet visar att var fjärde homosexuell någon gång blivit utsatt för våld eller hot om våld. Detta är enligt Folkpartiet mycket allvarligt och måste motverkas på olika sätt. Att vara invandrare och homosexuell i Sverige är att vara utsatt för dubbelt förtryck. Den intolerans, rasism och främlingsfientlighet som människor i Sverige visar alla invandrare drabbar också de homosexuella. De homosexuella möter också den rådande inställningen till homosexualitet i det f.d. hemlandet bland sina landsmän i Sverige. Det gör situationen dubbelt svår. Till detta kommer att det ofta är samma personer som har fördomar mot invandrare som också visar intolerans mot homosexuella. Homosexuella är en av de huvudsakliga målgrupperna för flera nynazistiska grupper. Sedan 1994 är det en försvårande omständighet om syftet med brottet är att kränka en person grundat på dennes tillhörighet till folkgrupp. Det är ytterst angeläget att både tryckfrihetsförordningens och brottsbalkens bestämmelser om hets mot folkgrupp utvidgas till att omfatta hets mot homo och bisexuella. Nazistiska och andra extremistiska grupper sprider i dag fullt lagligt hatpropaganda som går ut på att homosexuella inte har rätt att leva och att den som mördar en homosexuell är hjälte. Homosexuella har varit en av nazismens främsta måltavlor ända sedan den nazistiska ideologin uppstod. Därför bör den statliga utredning som arbetar med frågan få i uppdrag att skyndsamt återkomma med ett förslag till lagstiftning. Det brådskar. Ordet snarast borde alltså bytas ut mot skyndsamt. Det är en mycket stark markering för att visa hur brådskande den här frågan är. Den här valörförändringen borde hela utskottet ha kunnat ställa upp på. Folkpartiet anser att censuren av vuxenfilmer skall avskaffas och att det enda skälet till granskning skall vara att sätta en åldersgräns för den granskade filmens publik. Det skulle innebära att en biofilm som inte har granskats inte heller får visas för barn och ungdom. En ny åldersgräns på 18 år bör införas. Utskottet skriver i sitt betänkande att man anser att medievåldet skall angripas främst genom information och frivilliga åtgärder, inte i första hand genom förbudslagstiftning och censuråtgärder. Det är mycket förnuftigt skrivet. Utskottets majoritet förklarar sig i princip ha förståelse för Folkpartiets uppfattning, men man vågar ändå inte föreslå någon ändring när det gäller vuxencensuren. Det är mycket beklagligt. Ibland måste man ju våga för att åstadkomma förändringar. Herr talman! Slutligen några ord om jurysystemet i tryck och yttrandefrihetsmål. Europadomstolen har i fallet Holm - som Per-Samuel Nisser tog upp i sitt inlägg - inte dömt ut det svenska jurysystemet som sådant. Men för att svensk rätt skall överensstämma med Europakonventionen, borde - enligt Folkpartiets mening - jävsreglerna i rättegångsbalken ändras så att det klart framgår att jäv av politisk natur faller in under lagen. Även klagoförbudet borde ändras, dvs. man skall kunna överklaga hovrätts beslut om jäv mot domare i tingsrätt. Vi i Folkpartiet menar att antalet jurymän som utses i varje län bör öka. Det skulle minska jävsproblemet. Herr talman! Jag står självfallet bakom samtliga Folkpartiets reservationer, men jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation nr 1.

Herr talman! I detta betänkande där motioner från allmänna motionstiden behandlas, representeras Miljöpartiet av sex motioner varav en är gemensam med fem andra partier. Motionerna har resulterat i för vår del fyra reservationer. Den första reservationen handlar om hets mot homosexuella, och den har vi gemensamt med v, c och fp. Yvonne Ruwaida kommer att ta upp den reservationen i sitt anförande. Jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation 1 under mom. 2. Herr talman! Barnen är i dag utsatta för ett ofantligt våldsutbud via TV, video och dataspel. Det sker i hemmen, på nätterna, ofta när föräldrarna eller andra vuxna inte är med. Givetvis sker det också i vuxnas sällskap, men kanske många gånger okritiskt och utan förklarande kommentarer - något som barn behöver när de inte kan värja sig mot det de själva inte har möjlighet att förstå. Det behövs en inventering, en utvärdering och förslag på sanering av det explosionsartade våldsutbudet för barn och ungdomar. Detta är utskottet i stort överens om. I betänkandet hänvisas också till Nordiska Dokumentationscentralen för Masskommunikationsforskning, Nordicom, och dess arbete med att informera och samla in uppgifter om forskning kring medievåld och dess inverkan på barn och ungdomar. En sexpartimotion har inte lett till någon särskild reservation. Men Miljöpartiet vill gå ett steg längre och vill skärpa den granskning som sköts av Statens Biografbyrå när det gäller film och videogram. Vad beträffar videogrammen är kontrollen i dag frivillig. För att minska våldsutbudet för barn och ungdomar anser vi i Miljöpartiet att granskningen skall vara obligatorisk både för all film och samtliga videogram. Utskottets majoritet anser att det räcker att angripa medievåldet genom information och frivilliga åtgärder, inte obligatorisk förhandsgranskning. Ändå försvarar samma majoritet att den s.k. vuxencensuren skall vara fortsatt obligatorisk för biograffilmer. Det är svårt att få detta att gå ihop. Här gäller det att i första hand skydda våra barn och ungdomar från ett våld de inte har möjlighet att förstå och hantera, ett våld som skapar trauman, ett våld så lätt att efterapa och leva ut. Man gör vad vuxna gör, inte vad vuxna säger. Det är givetvis extra svårt när det är fråga om skildringar av råa övergrepp mot andra barn. Om vi skulle göra barnkonsekvensbeskrivningar av effekterna av videoutbudet skulle en obligatorisk granskning framstå som alldeles självklar. Jag yrkar härmed bifall till reservation 2 under mom. 3. Herr talman! En annan av våra reservationer handlar om tobaksreklam. Vi anser att all tobaksreklam skall förbjudas. Det gäller såväl direkt som indirekt reklam oavsett till vilka reklamen i första hand riktar sig. Det finns ingen anledning att göra skillnad på sådan reklam som riktar sig till konsumenter och sådan som riktar sig till näringsidkare. Reglerna är så svaga att Konsumentverket i dag inte kan stoppa helsidesannonser med tobaksreklam i facktidningarna ICA 16 000 exemplar. Det är tidningar som når ut till uppskattningsvis 100 000 personer, vuxna såväl som barn. Man kan undra varför regeringen tvekar och majoriteten inte ställer upp på ett totalförbud mot tobaksreklam. Vi vet alla vad tobaken orsakar för skador både för rökarna och för medmänniskorna i närheten - inte minst barnen. Vi vet också vilka enorma lidanden den skapar bland dem som utvecklat tobaksrelaterade sjukdomar - inte minst alla olika cancerformer. Vi vet vilka enorma samhällskostnader rökningen medför. Det måste väl ändå ur hälsosynpunkt och samhällsekonomisk synpunkt vara självklart att göra allt för att minimera användningen av tobak i alla former. Det handlar om livskvalitet och ett gemensamt samhällsansvar, framför allt för det växande släktet, våra ungdomar. av jämnåriga pojkar. För första gången i Sveriges historia röker fler kvinnor än män - 22 % respektive Tobaksindustrin satsar sina kampanjer på ungdomar, eftersom det är få som börjar röka efter 20 års ålder. Man satsar också på light-cigaretter för flickor och kvinnor. I Sverige röker 75 % av kvinnorna just sådana light-cigaretter, trots att de enligt flera studier inte är hälsosammare eller mindre sjukdomsframkallande än andra cigaretter. Utskottsmajoriteten hänvisar i den frågan till Europaparlamentets och rådets direktiv om reklam för och sponsring till förmån för tobaksvaror. Införandet av direktivet innebär att indirekt tobaksreklam förbjuds, men förbudet gäller inte reklam och varuinformation som uteslutande riktar sig till fackfolk inom tobaksbranschen, presentation av tobaksvaror som försäljs och anslag om deras pris vid tobaksförsäljningsställen. Man hänvisar till att socialutskottets uppfattning är att det inte finns skäl att utvidga reklamförbudet till att omfatta även sådana marknadsföringsåtgärder. Men som jag nämnde nyss handlar det om att stävja tobaksutnyttjandet ur hälsosynpunkt, ur livskvalitetssynpunkt och ur samhällsekonomisk synpunkt. Tänk bara, herr talman, att applicera ett slags nollvision på tobaken eller att tobaksbolagen fick betala för allt mänskligt lidande de åstadkommer och alla samhällskostnaderna. De cigaretterna skulle inte gå att köpa för pengar. Därför bör alla former av tobaksreklam, direkt, s.k. smygreklam och indirekt reklam, i affärer, i facktidningar, överallt, förbjudas. Tobak är ett gift vi måste hjälpas åt att fasa ut ur vårt samhälle - så fort vi mäktar med! Folkhälsoinstitutet har en målsättning att alla under 18 år skall vara rök och snusfria år 2015.

Vad tror ni att slutsatsen i sådana analyser skulle bli? Jag yrkar bifall till reservation 6 under mom. 6. Herr talman! Nakenhet är något vackert. Nakna människor är naturligt. Vi är alla nakna under kläderna. Pornografin kan också vara vacker. Den kan gestaltas av självständiga, likvärdiga och medvetna människor. Den kan vara ett uttryck för något fint i livet, räknas som en livskvalitet och gestaltas i god konst, litteratur och kvalitetsfilm. Men det vi i dagligt tal kallar porr är något helt annat. Det budskapet förmedlar ofta en snedvriden, förråande och förnedrande bild av både mäns och kvinnors sexualitet, ett objektifierande av oss både kännande och själfulla människor. Vi i Miljöpartiet vill att utbudet av denna typ av pornografi i samhället skall minska genom att exponeringen av pornografi förbjuds på samma sätt som reklam för tobak och alkohol. Inte heller här vill majoriteten i utskottet ha någon form av förbud, utan nöjer sig med förhoppningen om opinionsbildningens betydelse med insatser av TV, radio, tidningar, politiska partier, offentliga personer och privatpersoner. Det låter alltid bättre med frivilliginsatser, och självklart är sådana att föredra. Men ofta fungerar de tyvärr inte, i varje fall inte hittills vad gäller pornografins utbredning. Jag tror att det i botten handlar om att vårda relationer, att kommunicera med varandra på ett jämställt vis, om allas våra behov av att vara uppskattade subjekt, inte utnyttjade sex och våldsobjekt. Det är en mänsklig rättighet att bli betraktad med respekt och mänsklig värdighet. Om vi gjorde barnkonsekvensanalyser på effekterna av porrutbudet skulle jag bli förvånad om resultatet blev att porrexponeringen var bra för våra barn och könsmognande tonårsungdomar, att den fostrade till förståelse, varsam kärlek, jämställdhet och respekt för det andra könet. Alla påverkas vi av bilderna, men till skillnad från vuxna är barnen totalt försvarslösa. Herr talman! Jag står givetvis bakom Miljöpartiets reservation nr 8, men för tids vinnande yrkar jag inte särskilt bifall till den.

Herr talman! Av Per Lagers anförande kan man tro att det är bara Miljöpartiet som är intresserat av våldsskildringarnas negativa verkningar och folkhälsoproblematiken när det gäller tobaken, men så är det inte i verkligheten. Vi har redan i dag en lagstiftning mot utdraget och närgånget våld i skildringar av det här slaget. Det finns alltså en lagstiftning på det här området. Man kan säga att det möjligen är så att tilllämpningen av lagstiftningen inte är riktigt effektiv. Jag bara undrar hur Per Lager har tänkt sig lösa den obligatoriska granskningen, som i och för sig kanske är ett intressant instrument men som praktiskt skulle betyda enorma problem. Det produceras ju oerhört många videogram bara i det här landet, och så småningom också dvd-skivor med film. Det är många filmer, t.ex. instruktionsvideor, som det egentligen är helt onödigt att granska, och det skulle bli väldigt svårt med gränsdragningen i fråga om att hantera detta. Får jag bara säga när det gäller tobaksreklamen att det har kommit ett EG-direktiv och att det kommer en proposition, och därför har vi nöjt oss med att invänta den. Även vi kristdemokrater vill skärpa reglerna när det gäller indirekt reklam.
Herr talman! Jag vet inte vad jag skall svara på Ingvar Svenssons frågor, som ju var retoriska. Vad gäller våldet och granskningen av videogram och de praktiska problemen med det anser jag att de inte är de stora problemen, utan de går att lösa. Problemet är hur våra barn utsätts för det här. När det gäller tobaken är det en skärpning vi vill ha. Nu säger Ingvar Svensson att ni i kd också vill ha en skärpning. Ni är då välkomna att stödja vår reservation. Vi menar att den här skärpningen måste till. Det är väldigt bra med direktivet och det som nu är på gång, men det går för långsamt och det gäller inte överallt och alla. Vi måste alltså ha ett heltäckande förbud när det gäller reklam för tobak om det skall vara effektivt.
Herr talman! Om nu Per Lager tycker att det går för långsamt kan han ju försöka skynda på sin samarbetspartner, nämligen regeringen.

Herr talman! Jag vill fråga Barbro Hietala Nordlund om hur hon ser på frågan om vuxencensur. I mitt anförande tog jag upp den öppning som jag tyckte att utskottets majoritet hade. Man insåg att det är något skevt med att ha vuxencensur. Vore det inte läge nu att ta avstamp, gå ett steg längre och införa en modell med censur som bara baseras på ålder?

Herr talman! Men utskottet säger också - och det ställer jag upp på - att medievåld skall angripas främst genom information och frivilliga åtgärder, inte i första hand genom förbudslagstiftning och censuråtgärder. Dessa två resonemang hänger inte riktigt ihop. Å ena sidan vill man inte ha censuråtgärder för att motverka avarterna. Å andra sidan anser man att censuren har en viss avhållande effekt. Det är motsägelsefullt. Jag har lite svårt att förstå detta.

Herr talman! Jag vill ställa en fråga till Barbro Hietala Nordlund angående jurysystemet. Det har visat sig att det blir jävsproblem och risk för partiskhet i tryckfrihetsmål på grund av att juryn är politiskt sammansatt. Jag vill då fråga: Vilka är då argumenten för att ni inte vill ändra på den här lagstiftningen?

Herr talman! Jag har väckt en motion under den allmänna motionstiden som behandlas i detta betänkande. Jag kommer inte att yrka bifall till motionen, även om jag står för den fullt ut, och jag skall förklara varför. Vi har av och till sett i denna kammare hur ledamöter begär att få avstå i voteringar. Ibland lyser det gult i länsbänkarna därför att det rör sig om en fråga som kan vara lokalt besvärlig. När det gäller enskilda ledamöter kan de ha motionerat i en helt annan riktning än vad partiets majoritet har kommit fram till. I den lokala pressen kan man då bli betraktad som en stor politiker medan man i pressen utanför det egna reviret kan bli kallad för bypolitiker. Jag tycker att man måste hålla sig till en linje. Om man inte har fått gehör för sin motion i sitt parti får man arbeta vidare för sina synpunkter, men man skall inte begära votering om sin motion i kammaren. När man, som nu, har en riksdag med två nästan lika stora block är det känsligt med avhopp. Men det var på gränsen till att jag skulle begära bifall till min motion, men jag har inte gjort det, eftersom jag åtminstone i den frågan vill leva upp till mina principer. I min motion tar jag upp att jag anser att yttrandefriheten i Sverige i vissa delar är begränsad. Under valrörelsen kunde man på nyhetsplats i medierna läsa - men det fanns ingen kommentar på ledarsidan - att ett parti som på olika ställen runtom i Sverige arrangerade torgmöten blev tydligt och klart trakasserat. Polisen fanns där men gjorde på många ställen ingenting. Det var ändå ett parti som hade sökt och fått torgmötestillstånd, och då är det polisens skyldighet att efter förmåga försöka värna om rätten att yttra sig. En annan händelse skedde för något år sedan. En doktorand i Umeå gjorde ju det mindre smarta att invitera en påstådd nazist att hålla en föreläsning vid Umeå universitet. Detta har hon senare blivit dömd för. Jag har inga barn med vare sig nazister eller kommunister, men jag undrar vem som skall tala om för andra vad de får lov att yttra. Det bör påpekas, herr talman, att vid samma universitet har företrädare för Nordkoreas ambassad tillåtits att hålla föreläsningar. Enligt min uppfattning handlar skillnaden mellan praktisk kommunism och nazism om grader i helvetet och ingenting annat. Att man förbjuder den ena extremvarianten men tillåter den andra förvånar mig mycket. Vi ser i dag runtom i samhället extrema kommunistgrupper som tillåts att ha torgmöten och demonstrera. När de får lov att göra det, förstår jag inte varför inte också andra får lov att göra det. Men, herr talman, denna tingens ordning är tydligen accepterad i Sveriges riksdag, från vänster till höger. Jag tycker att de har fel, men jag kan ju inte ändra på så mångas uppfattning. Jag tycker faktiskt att det är en skam för Sverige att vi skall sitta här och tala om vem som får lov att yttra sig och vem som inte får göra det. Herr talman! Förutom att detta självfallet är en skam för Sverige som demokrati, är det ett underkännande från oss i riksdagen och lagstiftarna av människors förmåga att ta till sig och avgöra bärigheten i olika budskap. Jag tycker att kriteriet för en demokrati skall vara att det är medborgarna själva som avgör om de vill attraheras av ett budskap eller ej. Det skall inte bestämmas uppifrån. Jag vill än en gång beklaga att utskottet inte kunde tillstyrka min motion.

Herr talman! För att ta det sista först tycker jag att det var ett otäckt påstående: "De krafter som Sten Andersson vill värna". Jag vill värna allas rätt att yttra sig. Jag skall inte fresta på protokollet, men det är en mycket stor skillnad. Barbro Heitala Nordlund accepterar att extremkommunister skall ha rätt att yttra sig, men att en nazistisk doktorand talar inför sju åtta studenter i Umeå är förbjudet enligt svensk lagstiftning. Det är faktiskt så, herr talman, och det vet också den som ställde frågan till mig, att det i dag pågår en intensiv debatt i Sverige om vilken ideologi som var värst eller hemskast. Ser man till antalet offer är ju kommunismen med råge den absolut värsta ideologi som vi har upplevt under 1900-talet. Men den ideologin anses vara okej. Kommunisterna skall ha rätt att fritt framföra sina synpunkter och skapa opinion. Om mitt parti eller riksdagen inte delar min uppfattning i den här frågan, skadar det inte min nattsömn ett smack.

Herr talman! Jag höll på att säga Herre Gud. Att propagera för en ideologi som nazismen som är vedervärdig, vilket är visat i praktiken, vill man stoppa. Men man är helt inkonsekvent när det gäller en annan ideologi, som under samma tid har skapat t.o.m. värre elände för mänskligheten. Den tillåter man människor att propagera för deras budskap. Ursäkta, men jag fattar inte logiken i detta resonemang.
Herr talman! Jag är lite oklar över konsekvenserna och logiken i Sten Anderssons argumentering. Eftersträvar Sten Andersson en total yttrandefrihet i alla frågor, eller skall det finnas några begränsningar? I dag finns ju begränsningar i yttrandefriheten reglerade i tryckfrihetsförordningen och i yttrandefrihetsgrundlagen, t.ex. när det gäller rikets säkerhet eller hets mot folkgrupp. Anser Sten Andersson att begränsningarna är befogade? Om inte, var skall man i så fall dra gränsen?
Herr talman! Det var bra att den frågan dök upp. Givetvis kan man inte tillåta att ting som gäller rikets säkerhet eller personliga uppgifter om människor avslöjas. Men det som jag tog upp i min motion handlar om rätten att tala för en politisk ideologi. Det är här jag vill ha klartecken. Kommunister som tillåts att propagera kan ju inte vara en mindre säkerhetsrisk för Sverige, med tanke på vad de har uträttat, än några förskrämda nazister uppe i Umeå.
Herr talman! Jag delar självfallet synpunkten att det skall vara riktig proportionalitet i rättstillämpningen. Men om t.ex. en ideologi i sig innebär hets mot folkgrupp, anser Sten Andersson då att den skall bekämpas med rättsmedel?
Herr talman! Jag tror faktiskt att vi i denna kammare har kompetensen att offentligt bemöta dem som eventuellt står för en sådan ideologi. Jag tilltror ännu mer medborgarna utanför detta hus att avgöra bärigheten i en sådan ideologis attraktivitet. Jag tror att det räcker. Min motion handlar alltså om rätten att torgföra en politisk ideologi, och där tycker jag inte att det skall vara några inskränkningar.
Herr talman! Sten Andersson förnekar sig inte. En nazist och en doktorand blir dömda för hets mot folkgrupp, och då rycker Sten Andersson ut till försvar. Jag tror att det är viktigt att vi klargör en sak. Vi har i Sverige inte något förbud mot speciella ideologier. Vi har inte några förbud mot speciella åsikter. Däremot finns det ett förbud mot hets mot folkgrupp. Denna hets mot folkgrupp är förbjuden oavsett vilka ideologiska förtecken den förs fram med. Där finns strikt proportionalitet. Min fråga till Sten Andersson blir då mycket konkret: Anser Sten Andersson att de nuvarande regler om förbud mot hets mot folkgrupp som finns i tryckfrihetsförordningen och i brottsbalken skall avskaffas?
Herr talman! Antagligen beror det på min skånska dialekt, men jag har inte försvarat. Det går bra att läsa i protokollet i morgon eller sent i kväll. Jag har inte för ett ögonblick försvarat det som man eventuellt framförde uppe i Umeå. Att bara stå och påstå något sådant från riksdagens talarstol! Det är en uppenbar lögn. Jag har försvarat rätten att tala. Det gjorde redan en känd fransk författare på 1600-talet. Jag tycker att det kanske vore lite övermaga om jag skulle agera i samma stil 350 år senare, men jag tycker att man skall hålla sig till saken i sina frågor. Om det är så att man på något politiskt möte, oavsett vilket parti det handlar om, uttrycker åsikter som innebär hets mot folkgrupp, då kan lagen träda i kraft. Men om man inte gör det skall man inte innan förbjuda något parti att yttra sig. Man kan ju säga att nazismen har inneburit hets mot folkgrupp. Men kommunismen har inneburit hets mot åsikter.
Herr talman! Klarheten ökar inte för varje inlägg, om man säger så. Jag har inte påstått att Sten Andersson har försvarat några nazister i sak. Däremot har jag sagt precis det som han själv säger; att han försvarar deras rätt att tala. Nu är det så att de dömdes inte för sina åsikter eller för att de hade talat. De dömdes för att de hade gjort sig skyldiga till brottet hets mot folkgrupp. Jag kan inte förstå annat än att Sten Andersson anser att de borde ha fått utöva den hets mot folkgrupp som domstolen anser att de gjorde sig skyldiga till. Han anser alltså att de borde ha fått göra detta utan straff. Är det rätt uppfattat?
Herr talman! Om inte den som begärde svar av mig nu går ned och ändrar i protokollet står det klart och tydligt vilken ställning jag tog när det gäller de uppfattningar som framfördes uppe Umeå. Nu kan man så klart gå ned och ändra i protokollet och ta bort det. Men i ursprunget kommer det att stå exakt vad jag påstod.

Herr talman! Det jag säger nu anknyter till den diskussion som har förts här innan. Jag tänkte nämligen prata om hets mot folkgrupp. Det är så att det i Sverige i dag är förbjudet att hetsa mot folkgrupp. Det är inte förbjudet att hetsa mot folkgrupp baserat på sexuell läggning, som vi brukar kalla det. Det tycker jag är en skandal. Det är en skandal att vi i Sverige inte har ändrat på lagstiftningen så att hets mot folkgrupp även omfattar homosexuella. Det borde det göra. Grupper sätts ibland mot grupper. Rädsla och hat används ibland som maktmedel, som politiska maktmedel. Vi har sett många exempel på hur politisk propaganda ibland inte baseras på sakskäl utan inriktar sig på ett destruktivt positionsspel mot dem som är annorlunda än den egna gruppen. I Sverige använder pronazistiska och prorasistiska grupper hatpropaganda och hatvåld mot homosexuella som medel för att föra ut sin politik och även satsa på nyrekrytering. I morgon skall jag åka till Fagersta, en av många städer i Sverige. Det är en stad som har stora problem med rasism och nazism. Problemen kommer sig av att vissa organiserade rasister och nazister åker runt i landet för att rekrytera ungdomar från skolor. I Fagersta har man använt just hatpropaganda där man riktar sitt hat mot homosexuella. Det här förekommer i dag i Sverige. Och det är, tycker jag, fel att hets mot folkgrupp inte omfattar homosexuella. Det borde det göra. Socialdemokraterna sade här innan att man håller med i sak, att det är ett problem och att man vill att något skall hända. Men man vill avvakta till oktober år 2000, till kommittén lägger fram sitt förslag. Sedan vill man naturligtvis avvakta att regeringen lägger fram förslaget. Det tycker jag är oacceptabelt. Det här är en fråga som har varit uppe under väldigt lång tid. Under alla år som jag har suttit i riksdagen har frågan varit uppe. Man har sagt att det här är viktigt och att vi skall göra någonting. Men man har aldrig kommit någonvart. Då vill jag ställa frågan varför. Jag tycker att argumentationen som man får höra ibland - att det här är en grundlagsfråga, den är så känslig och därför kan vi inte ta upp den - egentligen inte håller. Vi har i dag en lagstiftning om hets mot folkgrupp som omfattar vissa grupper. Det borde vara enkelt att införa ännu en grupp. Det borde inte vara något man väntar med. Att jobba mot nazism och rasism är något, tror jag, som man måste göra på många olika plan. Lagstiftningen är bara en del av detta. Men i mitt arbete mot rasism och nazism har jag haft mycket kontakt med polis och åklagare. Det finns de inom rättsväsendet som säger att det är en brist att homosexuella i dag inte ingår i hets mot folkgrupp. Det är en brist i deras arbete för att komma åt den organiserade nazismen i Sverige. Det är en brist t.ex. när det gäller att komma åt dem som anordnar vit makt-konserter och dem som har en hel butik med material som de distribuerar och säljer till ungdomar, T-shirtar och annat. När man finansierar nazismen kan man faktiskt delvis använda hatpropaganda mot homosexuella utan att polisen kan komma åt det på rätt sätt. Det finns signaler från t.ex. Brottsförebyggande rådet, som jag har jobbat med i den här frågan. Man har faktiskt begärt att homosexuella skall omfattas av hets mot folkgrupp. Jag var själv delaktig i en arbetsgrupp som jobbade med att ta fram förslag på hur man skall förebygga rasistisk och nazistisk nyrekrytering i Sverige. Vi i denna arbetsgrupp, där det ingick åklagare, forskare och polis, sade till regeringen att vi vill att regeringen lägger fram ett förslag om att homosexuella skall omfattas av hets mot folkgrupp. Ändå händer ingenting. Det här förslaget lades fram för ett tag sedan. Vi vet om att det är ett problem. Det borde hända något. Lagstiftning finns för likartade brott, de omfattas av hets mot folkgrupp. Men det gäller inte just den här gruppen. Vi tycker inte att det finns något att utreda. Det finns inga tveksamheter. Det finns ingenting som vi inte känner till. Egentligen är det skamligt, det är sorgligt, att man fortfarande förhalar den här frågan. Jag skulle ändå vilja ställa frågan igen: Varför vill man inte agera?

Fru talman! I den motion som vi lade fram hade vi inget konkret lagförslag. Det innebär inte att det är väldigt svårt att ta fram. Vi tyckte att den utredning som sitter snarast, dvs. nu så snart som möjligt, skall komma fram med ett förslag - inte om ett och ett halvt år. Det är en viss skillnad mellan att säga att det skall ske nu denna termin och att säga att det skall ske om ett och ett halvt år. Det handlar inte om irritation, utan det handlar faktiskt om att vi har väntat väldigt länge. Under sex år har man, såvitt jag vet, tagit upp detta i konstitutionsutskottet, och varenda gång har Socialdemokraterna sagt nej i denna fråga. Nu finns det från väldigt många håll i samhället mycket hårda krav på att man faktiskt kommer någonstans i denna fråga. Ändå tvekar man och avvaktar. Såvitt jag vet finns det ingenting speciellt att utreda. Vad är det som denna kommitté skall titta på och som är så känsligt och så svårt att ta fram? Enligt mig finns ingenting att utreda, utan utredningen kan faktiskt presentera ett förslag som vi kan ta ställning till i riksdagen så snart som möjligt.

Fru talman! Jag tycker att det är bra att grundlagsfrågor tar tid. Vi skall ha respekt för vår grundlag. Men detta är egentligen inte en grundlagsfråga. Denna lagstiftning finns nämligen, och olika grupper omfattas. Folkgrupper på grund av ras, hudfärg, etnisk tillhörighet eller religiös tillhörighet omfattas i dag av en lagstiftning. Det handlar om att införa en annan folkgrupp. Man kan diskutera om man skall kalla det för folkgrupp eller inte. Men skall man kalla muslimer för folkgrupp? Skall man kalla dem som har gul hud för en folkgrupp? Då kan vi diskutera varför vi över huvud taget har ordet folkgrupp i den lagstiftningen. Men denna lagstiftning fungerar. Polisen och åklagarväsendet har nytta av lagstiftningen. Men de kan inte använda den mot en grupp i samhället, nämligen homo och bisexuella, därför att denna grupp inte finns med. Detta är ingen större grundlagsförändring. Då skulle jag ha respekt för ert förhållningssätt i denna fråga. Här känner jag tyvärr en viss rädsla för att det kanske är just för att det berör denna grupp som man är rädd.

Fru talman! Jag vill ägna några minuter till att utveckla vår text kring en motion som heter Åtgärder mot våldsskildringar. Det handlar främst om medievåld. Jag skulle önska att riksdagens ledamöter, Sveriges lagstiftande församling, såg på samma videogram som våra 15 och 16-åringar ser på, dvs. de videogram som är mest uthyrda. Efter det kunde vi ha en debatt här i kammaren om det som vi har sett. Då skulle vi ha samma kunskapsbas. Då kunde vi debattera gruppvåldtäkt, analsex och närbilder på våldsamma samlag. Om riksdagens ledamöter tycker att det är pinsamt att gå in och låna videogram med porr som våra 15 och 16-åringar lånar kan jag göra det och visa dem i ett rum här i riksdagen för dem som vill skaffa sig mer kunskap. Jag tror att det vore synnerligen bra främst för konstitutionsutskottets ledamöter. Så säg bara till så skall jag ordna det, annars går det bra för ledamöterna att själva göra det. Det är alltså genom dessa filmer som de unga männen - det är främst unga män som lånar dem - skaffar sig sina första sexuella erfarenheter, sina bilder på vad sexualitet är. Det är där de lär sig. Sedan vill jag tala lite grann om den motion som flera partier har gemensamt om medievåldets konsekvenser. Jag vill påstå att det finns tillräckligt med forskning i dag för att vi skall kunna säga att vi blir påverkade. Alla blir självklart inte påverkade på samma sätt. Så är det med allting i samhället. Många blir påverkade. Jag säger många. Och vi blir olika påverkade beroende på hur gamla vi är. Verkligheten är ibland mycket värre än dikten, och det våld som vi får se som finns i verkligheten och som vi får se på nyheterna kan vara svårt för femåringar att ta till sig. Verkligheten är värre än en del filmer. Och här är det extra viktigt att de olika nyhetskanalerna tänker på vilka tider som de visar vad i TV. Och när de anser att de behöver visa våldsamma nyheter är det viktigt att de verkligen går ut och varnar för dem. Jag skall också säga något om den lagstiftning som finns i dag och som någon här har läst upp. Det finns en lagstiftning i vilken det sägs att man kan dömas om man visar olaga våldsskildringar och om man skildrar närgångna bilder av sexuellt våld eller tvång. Men, och nu hoppas jag att det finns någon journalist på alerten som hör detta förutom riksdagens ledamöter, ingen kan i dag säga vad som visas på TV. Ingen kan i dag säga om lagstiftningen följs, därför att ingen sitter och granskar vad som körs nattetid i våra kanaler. Det finns i dag ingen samlad bedömning. Vad vi kan göra när vi själva som riksdagsledamöter granskar utbudet - det skall vi ju göra - är att själva ringa till Granskningsnämnden, eftersom det är den som har ansvar för att följa upp detta.

Fru talman! Skatteutskottets betänkande 14 handlar om Riksdagens revisorers förslag angående resursförstärkning till skattemyndigheternas kontrollverksamhet. Betänkandet har faktiskt en hemställanspunkt i detta sammanhang där man går revisorerna delvis till mötes och där man ger revisorerna delvis rätt i deras iakttagelser.

När revisorerna går igenom detta visar det sig - det visste vi också om från skatteutskottets sida - att samtidigt som de fick dessa extra pengar lades besparingar på den ordinarie kontrollverksamheten under en fyra-femårsperiod på 11 %. Man har i rapporten kommit fram till att ordinarie kontrollverksamhet har blivit lidande i sammanhanget. När man gav de 200 miljoner kronorna innebar det också att man ställde krav på att de pengarna skulle förränta sig i princip tio gånger - varje revisionsobjekt skulle ge tio gånger pengarna. Även det statistikbeteende som då förekom för att motivera de här pengarna, insatserna, har lett till att statistikbeteendet, som sagt, gjort att man inte har kontrollerat hur mycket pengar som kommit in. Snarare har man tittat på vilka taxeringshöjningar man fått. Man har varit mindre intresserad av vilka uppbördsintäkter som det blivit. Även detta påpekar revisorerna, precis som Riksrevisionsverket gör i en rapport, dvs. att man kanske inte i första hand skall vara så fixerad vid avkastningen, utan att man i större utsträckning skall titta på hur mycket pengar man får in. Det är ett svårare betraktelsesätt och det är svårare att analysera, för det tar en viss tid från det att man har en taxering och det sedan blir överklagat och går till domstol fram till sluteffekten. Det kan ta fem, sex eller sju år. Ändå är det nödvändigt. Också Riksrevisionsverket anser att det gäller att ta till sig det sättet att analysera det hela. I samband med statistikbeteendet tar man upp s.k. periodiseringsfel. När det blir positivt i en utredning räknas det nämligen som plus. Men när det i nästa skede går in som en minuspost tas det inte upp som en minuspost. Därför är det egentligen inte ens taxeringspengar som har tillkommit, utan det är fråga om ett rent statistikbeteende. Den stora nyttan med de granskningar som gjorts - dels Riksrevisionsverkets, dels Riksdagens revisorers - är att man konstaterar att med de resurser som i dag finns för skattemyndigheten klarar man faktiskt inte kontrollen på det sätt som man säger sig vilja göra. I betänkandet står det: "Utskottet har tagit intryck av dessa varningar och även av andra oroande signaler från flera håll på att besparingarna och personalminskningarna inte har kunnat mötas upp i tillräcklig omfattning av rationaliseringar och effektiviseringar. Det är därför välkommet att RSV gjort en analys både av hur stora resurser som behövs för att upprätthålla skattemyndigheternas verksamhet på den nivå som uppnåddes 1997 och vilken verksamhetsnivå som kan uppnås med den anslagsnivå som angavs i den senaste budgetpropositionen. Analysen innehåller även den av revisorerna efterlysta redovisningen av anslagssparandets utveckling och program för dess avveckling under olika förutsättningar." fr.o.m. år 2001 kommer skattemyndigheten i princip att behöva uppemot 250 miljoner kronor per år för att man skall befinna sig på samma nivå som man gjorde 1997 och för att klara de behov som finns. I dag kan vi se att man i Malmö varslar 75 personer. Trots att man har varslat ganska mycket i Västra Götalands län är ytterligare neddragningar på gång. Det leder till att man faktiskt inte ens i dag klarar de granskningar som man vill göra. Just inriktningen på granskningen har också varit ett problem och kritiseras, liksom det här med statistikbeteendet. Men när det gäller de bitarna kan man konstatera att Riksskatteverket genom en ny granskningspolicy faktiskt redan nu har ändrat sitt beteende och mindre tittar på statistiken och i större utsträckning går mot en årlig granskning - dvs. man kommer att lägga mer resurser på den årliga taxeringen och granskningen i samband med det. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till hemställan i skatteutskottets betänkande 1998/99:SkU14. Jag hoppas att detta leder till att regeringen inser att om vi skall ha en skattemyndighet som i fortsättningen skall kunna granska och generera pengar till statskassan - det är nämligen fortfarande på det sättet att skattemyndigheten genererar betydligt mer pengar per insatt krona; jag tror att det handlar om minst tre eller fyra gånger de insatta pengarna - är de besparingar som görs på skattemyndigheten, vilket också konstateras i rapporterna, troligen ganska kontraproduktiva.

Fru talman! Också jag yrkar bifall till hemställan i detta betänkande. Jag kan glädja mig åt att det, med anledning av Riksdagens revisorers förslag och den kristdemokratiska motionen, är ett enigt utskott i det här sammanhanget. Det gläder oss kristdemokrater mycket att det är på det sättet. Det är inte första gången som vi lyfter fram den här typen av frågor från vårt håll. Vi vill gärna se en väl fungerande kontroll, av flera skäl. En självklarhet för oss är att rätt skatt skall betalas i alla avseenden. Vi vill gärna sänka skatter där så är möjligt men där vi har beslutat om en skatt skall den gälla alla som skall drabbas av den. Kontrollen skall fungera effektivt. Inte mindre viktigt är att driva de här frågorna för att bekämpa den svarta sektorn i samhället. Den svarta sektorn är naturligtvis bekymmersam av flera skäl dels därför att vi inte får in de pengar som vi rimligen borde ha till statskassan, dels, och inte minst, därför att det sätter seriösa företagare i en ohållbar situation när det finns aktörer på marknaden som inte betalar det som skall betalas. Den kvalificerade kontroll som de här pengarna kan användas till - vi kristdemokrater har länge i vår budget haft pengar för sådan här verksamhet - är också viktig för stora företag och för företag som ligger i framkanten när det gäller att testa det skattesystem som vi har. Det händer ju alltid nyheter. Kanske ligger då företagen före myndigheterna och gör sina tolkningar. Det är inte något fel i det men det är viktigt att skattemyndigheterna har resurser på olika sätt för att också å sin sida kontrollera att det stämmer med lagens intentioner. I den mån det inte gör det skall det finnas möjligheter och resurser för att korrigera detta. Om så inte vore fallet skulle dessa företag, som så att säga får gå före, väldigt länge kunna göra sina tolkningar och kanske också dra konkurrensmässiga fördelar av det. Det är alltså viktigt att myndigheterna har resurser att kontrollera effektivt. Detta är viktigt för marknaden. Därför gläder vi oss i dag åt att utskottet är enigt i det här sammanhanget. Tack så mycket!

Fru talman! Rubriken på betänkandet är Skattefrågor och investerarskydd, men det skulle också ha kunnat ha en underrubrik, som var brukligt förr i världen: En studie i komplexitet och skillnader i attityder gentemot myndigheter och medborgare. Det är två frågor som behandlas i det här betänkandet. Den första handlar om vad som händer om investerarskyddet utlöses så att en person som haft aktier hos en kommissionär som sedan har försnillat dem får ersättning. Vad händer då? Förslaget är att det utlöses en realisationsvinst, den eventuella vinst som skulle ha funnits om personen i fråga hade sålt aktierna. Så långt kan det verka rimligt och riktigt. Ovedersägligen har det gjorts en form av vinst, men det är en ofrivillig realisation som har ägt rum. Vi tycker därför att en person som har utsatts för det missbruket från kommissionären/förvaltaren borde få respit att återanskaffa värdepapperen - Volvoaktier eller vad det nu kan vara. När en villa brinner upp krävs det inte att den omedelbart skall byggas upp, utan det finns en respit. Detsamma borde gälla här. Men så tycker inte regeringen och inte heller utskottets majoritet. Det står i betänkandet: "Detta skulle dock kräva en omfattande och relativt komplicerad reglering för bl.a. beräkning av anskaffningskostnad. - det knappast är rimligt att belasta skattesystemet med en sådan reglering för det relativt få fall" där detta kommer hända. Tja, det nuvarande regelverket för att deklarera realisationsvinst är för oss skattebetalare redan ganska komplicerat. Om man har haft aktier ett tag och det har skett emissioner och fusioner får man gå ganska långt tillbaka i tiden och slå i gamla luntor för att få fram ett rimligt värde. Med andra ord är det rätt stor komplexitet redan för medborgare. Investerarskyddet hoppas vi inte skall utlösas alltför ofta och att det, precis som det står i propositionen och betänkandet, kommer att bli relativt få fall. Då tycker vi för vår del att så väldigt komplicerat för myndigheterna är det dock inte.

Den andra frågan är av en helt annan karaktär. Det gäller en förändring av en av de mest komplicerade regelverken i skattelagstiftningen. Det gäller lättnader i ägarbeskattningen i onoterade företag i kombination med tillämpning av fåmansbolagsreglerna. När lättnadsreglerna ursprungligen infördes frågade jag, eftersom jag hade den debatten, Finansdepartementet och Riksskatteverket via Riksdagens utredningstjänst om man kunde göra utföra beräkningar på ett tänkt fall. Men varken Finansdepartementet eller Riksskatteverket ansåg sig ha kompetens att utföra detta. Det säger, fru talman, lite om den underliggande komplexiteten. Sedan har jag själv i det praktiska livet erfarit hur svårt det är i många mindre företag som får lägga ut ganska så stora revisionsarvoden för att kunna räkna fram lättnadsbeloppet. Även om det här i dag är mycket komplicerat skapar det naturligtvis sysselsättning för just skattejurister, men det kan väl inte riktigt vara avsikten. Om riksdagen i stället hade följt våra förslag om ett generellt avskaffande av dubbelbeskattning av vinster i aktiebolag och om riksdagen dessutom hade följt vår motion om avskaffande av fåmansbolagslagstiftningen hade vi inte behövt det här mycket komplicerade regelverket. Fru talman! Det är från regeringens och därmed också från riksdagsmajoritetens sida en avsevärd attitydskillnad när det gäller komplexiteten för myndigheten - då vill man inte göra rimliga lagändringar - respektive för oss medborgare. Detta om detta. Fru talman! Avslutningsvis yrkar jag bifall till reservation 1 under mom. 1

Fru talman! Det aktuella betänkandet heter som sagt Skattefrågor och investerarskydd. Det som betänkandet egentligen handlar om är investerarskyddet. Frågan är alltså huruvida det som en investerare fått i ersättning i pengar för ett förlorat finansiellt instrument skall vara skattepliktigt eller ej. Denna ersättning kan naturligtvis likställas med en försäljning och skall då också beskattas. Det finns argument både för och emot i propositionen och även i betänkandet, och framför allt i propositionen. Men för oss står det helt klart att detta skall beskattas. För investerare finns det också ett visst intresse av att beskattas. Det innebär ju också att man har rätt att yrka avdrag om man gör en förlust. Det kan naturligtvis vara positivt i sammanhanget. I det här betänkandet finns det också lite förändringar när det gäller lättnader i beskattning av utdelning i fåmansföretag. Utskottet säger att förändringarna innebär en viss förenkling. Det är en viss förenkling, men det är inte särskilt mycket. Redan när det här lättnadsunderlaget debatterades första gången då det infördes var vi väldigt kritiska till det sätt som det kom fram på. Jag tror att det var totalt 2 miljarder som skulle användas. Man skapade ett kapitalbaserat underlag i lättnadsbeskattningen. Men då gick inte de här pengarna åt, utan man var tvingad att sätta sig ned och diskutera hur man skulle göra av med dessa pengar på bästa sätt. Man skapade ett löneunderlagsbaserat enkelbeskattat utrymme ovanpå det hela. Detta handlar alltså om att de som har satsat pengar i ett företag skall få ett enkelbeskattat utrymme. Vi tycker att det är oerhört långsökt att då blanda in lönesumman i det sammanhanget för att konstruera fram ett enkelbeskattat utrymme. Vi kritiserade det redan då. Nu går man ett steg längre. Reglerna begränsades av de s.k. 3:12-reglerna om man hade ett stort inflytande över företaget osv., dvs. fåmansreglerna. Nu säger man att 3:12-reglerna inte skall gälla om en aktiv ägare kan visa att aktier i betydande omfattning ägs av en utomstående som har rätt till utdelning. Nu börjar man alltså dela upp de olika småföretagarna. De som har en icke obetydlig andel aktier utanför skall inte omfattas av 3:12-reglerna, men de som inte har det på detta sätt skall omfattas av 3:12-reglerna. Detta är fullkomligt groteskt. Skall man skapa dessa skillnader mellan olika typer av företagare beroende på om det finns utomstående ägare eller ej? Att det finns ägare utanför av en icke obetydlig omfattning som har rätt till utdelning förhindrar ju inte automatiskt att ägaren tar ut mer pengar än vad som är marknadsmässigt. Detta är naturligtvis ett totalt tankefel av regeringen. Jag förstår inte hur man kan motivera detta. Det står nämligen i betänkande, som jag sade förut, att det är en viss förenkling. Den är oerhört liten. Man lägger fram detta förslag i nuvarande läge, när man dessutom håller på att se över hela fåmansregleringen. Vore det inte bättre att ta fram en helhetslösning i den här frågan direkt och definiera vad som är aktivt riskkapital? Vore det inte bättre att säga att den utdelning som hör till ett definierat riskkapital skall vara enkelbeskattad? Den här typen av konstruktioner innebär att man nu får göra ytterligare en konstruktion som gör att det blir ännu mer orättvist. Jag tycker att det är väldigt märkligt. Det skall bli intressant att höra hur Socialdemokraterna förklarar detta, inte minst ur ideologisk synpunkt. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 3.

Fru talman! Det här betänkandet handlar om skatteregler, investerarskydd, finansiella instrument och annat. Jag vill börja med att yrka bifall till reservation nr 1. Vi står naturligtvis också bakom reservation nr 2, men yrkar endast bifall till reservation 1. Det har kanske argumenterats alldeles tillräckligt. Situationen för de som kan förlora s.k. finansiella instrument har beskrivits. Jag tycker att det är märkligt att regeringen och majoriteten i utskottet vill lägga fram ett förslag nu. Jag tycker att ett sådant förslag är ett uttryck för att man betraktar skattebetalarna som en skattebas. Man glömmer att det finns enskilda medborgare bakom som naturligtvis själva skall avgöra när de har sålt eller vill sälja och därmed också skatta. Det borde vara en självklarhet att man får en chans att återanskaffa sina förlorade aktier eller andra papper och fortsätta sitt innehav utan att man skall bli beskattad. Men här betraktar regeringen detta som en chans, ett tillfälle, att hugga till så snabbt som möjligt. Det ges ingen respit. Pengarna skall in till statskassan med en gång. Detta är ju väldigt lite pengar. Jag vill inte använda uttrycket förakt mot medborgarna, men det är bra nära att man vill göra det. Rosengren säger att det finns ett värde i att få göra avdrag för eventuella förluster. Då kan man ju också bestämma sig för att sälja. Den valfriheten borde man ha. Det behöver inte regeringen skriva någon på näsan och i praktiken sälja detta för medborgarens räkning. Jag tycker att det är en attitydfråga. Jag beklagar detta djupt, och därför reservation nr 1. Lättnad i beskattningen av utdelning har gåtts igenom ordentligt här. Jag vill bara säga att vi för vår del i reservation nr 2 tycker att detta bör föras tillbaka till regeringen för att man skall kunna komma med ett bättre förslag. Detta är ett typiskt exempel på besvärliga skatteregler som man inte skall ha. Det är besvärligt för medborgarna att klara ut detta och ha en överblick i sådana här regelsystem. I dag på förmiddagen under debatten om vårpropositionen har det i flera varv och omgångar talats om överläggningar och samtal. Jag skulle vilja rekommendera majoriteten att ta ett samtal. Jag tror att Socialdemokraterna kan ta ett samtal med Rosengren. Det skulle säkert förbättra situationen något. Sedan kan man komma igen med ett bättre förslag så småningom. Fru talman! Med det vill jag återigen yrka bifall till reservation nr 1.
Fru talman! Jag hoppas att det var mig Holger Gustafsson menade att regeringen skulle ta kontakt med för att få lite information i ärendet och inte någon annan Rosengren. Holger Gustafsson att den ersättning som investeraren får ut är att jämställa med att egendomen sålts? I så fall är det ju faktiskt helt naturligt att den skall reavinstbeskattas. Eller har Holger Gustafsson någon annan uppfattning? Är det inte att likställa med en försäljning?

Fru talman! Jag menar att Per Rosengren i Vänsterpartiet är en lämplig partner för Socialdemokraterna att överlägga med i det här fallet. Jag hoppas att jag är tydlig på den punkten. Min uppfattning är att detta naturligtvis är en vinst som har uppstått, men jag menar att statskassan inte går miste om möjligheten att beskatta den vinsten om den får stå inne hos den privata medborgaren till dess att han eller hon vill sälja. Då förfaller ju också den vinsten till beskattning, och det är rätt tillfälle enligt min uppfattning. Man skall inte kräva ut det i förväg utan ge människor en chans att fortsätta att behålla finansiella instrument så länge de önskar. När de sedan säljs beskattas hela den vinst eller förlust som kan ha uppkommit.
Fru talman! Alla typer av uppskov innebär ju att man försvårar det hela. Det behövs mer kontrollverksamhet osv. Jag trodde att Kristdemokraterna var för ett enkelt system. Ett enkel system är ju faktiskt att man beskattar vid varje köp eller försäljning. Det är väl det naturliga förfarandet om man skall spara resurser i statsförvaltningen.
Fru talman! För oss är det naturliga beteendet att man i första hand tänker på medborgaren och i andra hand på statskassan och den lilla administration som kan uppstå i det här fallet. Medborgarna är viktigare för oss.

Fru talman! Folkpartiet har i sin motion i detta ärende i skatteutskottet valt en annan linje än utskottsmajoriteten när det gäller investerarskydd och eventuellt oplanerade avyttringar av finansiella instrument. Syftet med detta investerarskydd är trots allt att det skall vara ett skydd för investeraren mot fel och oegentligheter. Det är inte rimligt att beskattning skall utlösas av en icke avsiktlig försäljning. Det rimliga är att man tar ställning när en person lämnar in en säljorder eller på något annat sätt tar initiativ till en försäljning efter en bedömning av huruvida det blir förlust eller vinst. Det måste ligga helt på den enskilda ägaren och den enskilda medborgaren att fatta beslut om det. Sedan ser vi också att det finns en liten ologiskhet i det här systemet om man tittar på andra oförutsedda och oplanerade överlåtelser eller avyttringar. T.ex. vid arvsskifte sker i dag ingen beskattning av de aktier som kanske är inköpta för 25 år sedan bara för att en person avlidit, utan det ingångsvärdet tas ju över av en annan person. Då borde det i logikens namn krävas en förändring från majoriteten även här. För Folkpartiets del yrkar vi i detta ärende bifall till reservation nr 1.

Fru talman! Det betänkande vi nu skall besluta om behandlar förslag som regeringen har lagt fram i propositionen Skattefrågor och investerarskydd. Beskattningsreglerna föreslås bli intagna i en ny lag om skatteregler för ersättning från insättningsgaranti och investerarskydd. När det gäller skatteregler för ersättning från insättningsgarantin föreslås inga ändringar i sak. Fru talman! Utskottsmajoriteten ställer sig bakom regeringens förslag. Tre reservationer har fogats till betänkandet. Vi kan konstatera att under de senaste åren har den ena partiföreträdaren efter den andra framträtt och framfört budskapet om att regelverket när det gäller skatter och investeringar och företagande måste förändras så att det blir enklare och rättvisare och eventuellt kan bidra till fler jobb. När utskottsmajoriteten nu lägger fram ett betänkande som i viss mån uppfyller dessa kriterier visar minoriteten genom tre reservationer att man inte ställer upp på kriterierna om enkelhet, rättvisa och jobbskapande. Kristdemokraterna och Folkpartiet och handlar om beskattning av ersättning för finansiella instrument. Reservanterna hävdar att lagens utformning i denna del strider mot själva syftet med lagens utformning, dvs. att fungera som ett konsumentskydd. De anser att regeringen skall återkomma med ett förslag som innebär att ersättningen blir skattefri om den som erhåller ersättningen återanskaffar de finansiella instrumenten inom ett år. I propositionen redovisas argument såväl för som emot en skatteplikt för en sådan ersättning. En beskattning kan eventuellt motverka investerarens intresse att återställa den situation som rådde innan skadan inträffade. Men att investeraren får ut en ersättning i pengar för ett förlorat finansiellt instrument är dock i skattehänseende närmast jämförbart med att egendomen sålts och därför bör en reavinstbeskattning ske. Investeraren kan också ha ett intresse av att vid taxeringen kunna utnyttja en reaförlust på ett finansiellt instrument som gått ned i värde. Den lösning som reservanterna förespråkar skulle enligt oss i utskottsmajoriteten kräva en alltför komplicerad reglering för exempelvis beräkning av anskaffningskostnad. Vi anser att skälen för att en ersättning för finansiella instrument skall vara skattepliktig är övervägande. Fru talman! Reservation 2, av moderaterna och kristdemokraterna, handlar om lättnadsregler vid utdelningsbeskattning och om enklare regler för fåmansföretag. Även reservation 3, av Vänsterpartiet, behandlar lättnadsreglerna. Vänsterpartiet anser att den utvidgning av lättnadsreglerna som föreslås innebär en "olikbehandling av huvuddelägare som inte är bra." Syftet med lättnadsreglerna är att främja investeringar hos mindre företag genom att kompensera dessa för den högre kapitalkostnad som de kan antas ha i förhållande till stora företag. Av detta följer att det kapital som satsas i företagen är en viktig utgångspunkt för beräkning av skattefri utdelning. Att det finns möjlighet att också beakta ett löneunderlag har bedömts viktigt med hänsyn bl.a. till de gynnsamma sysselsättningseffekter som kan bli följden. Beträffande komplexiteten i 3:12-reglerna och lättnadsreglerna undanröjer det förslag som regeringen nu har lagt fram en olikhet mellan systemen och medför därigenom en viss förenkling. Det är naturligtvis önskvärt att de möjligheter till ytterligare förenklingar som kan uppkomma allteftersom vi får mer erfarenhet av dessa regler tas till vara. För närvarande bedrivs på bred front ett förenklingsarbete där småföretagarna står i fokus. Det finns förslag om stoppregler för fåmansföretag. Förenklingsutredningen, som arbetar med skatteförhållandena för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag, ser över bl.a. redovisnings och skatteregler med särskild inriktning på företag i tjänstesektorn. Vi i utskottsmajoriteten anser därför att det för tillfället inte är motiverat att föreslå ytterligare förändringar vare sig i lättnadsreglerna eller i 3:12 Fru talman! Jag yrkar härmed bifall till betänkandet och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Jag vänder mig mot Per-Olof Svenssons sätt att uttrycka sig, om att reservanterna skulle vara för skattefri utdelning i det fall det sker en icke frivillig, mycket olycklig avyttring helt emot innehavarens önskan. Detta är ju en olycka som har inträffat. Att detta då skall utlösa beskattning är för oss orimligt. Det handlar inte om skattefrihet. Det handlar om att man återinvesterar i aktierna, och den dagen man sedan säljer blir det sannolikt beskattning enligt gällande regler. Jag undrar hur logiken hänger ihop. Hur ser Per Olof Svensson på det faktum att man vid arvsskiften kan överta aktier som är 25 år gamla där det kan vara extremt krångligt att räkna ut anskaffningsvärde? Man borde i logikens namn återkomma med en lagstiftning från regeringens företrädare om att vi skall ändra detta, så att varje gång det är ett arvsskifte skall detta utlösa en beskattning av aktierna.
Fru talman! Nu behandlar vi i dag just den här frågan, inte det som handlar om arvsbeskattning eller andra saker. Jag är övertygad om att oavsett var krångliga regler dyker upp någonstans skall man försöka förändra dem. Det är mycket tänkbart att man även tittar på det som Johan Pehrson alldeles nyss nämnde i kommande diskussioner och kommande utredningar. Jag tycker att man över huvud taget skall förenkla allt man kan. Säkert dyker det upp någonting sådant, eventuellt även en sådan fråga som Johan Pehrson tog upp.

Fru talman! I likhet med Johan Pehrson vill jag understryka att reservation 1 inte innebär att vi förordar någon form av skattefrihet. Det är i stället ett uppskjutande av skatten om man återinvesterar. Återinvesterar man inte är det en realisationsvinst som skall beskattas. Det andra jag för klarhetens skull skulle vilja påpeka, vilket jag också gjorde i mitt anförande, är att vi naturligtvis är mycket för enkelhet. Det enklaste när det gäller lättnadsreglerna är att avskaffa dubbelbeskattningen på bolagsvinster, för då har vi ingenting som vi behöver reglera. Den andra förenklingen är att de egentligen i många stycken obsoleta och felaktiga fåmansbolagsreglerna också skall avskaffas på sätt som vi tidigare har föreslagit vid ett flertal tillfällen i denna riksdag och som avslagits.
Fru talman! Det är intressant att höra vad Carl Erik Hedlund säger. Vid ärendets behandling i utskottet sade Moderaternas företrädare att man skulle försöka förena sig med övriga reservanter, trots att det nog egentligen inte var riktigt att förespråka en skattefrihet. Detta visar, fru talman, att man inte är intresserad av ämnet i sak utan att det viktiga är att hålla ihop treenigheten.
Fru talman! Förhandlingarna i skatteutskottet är ju hemliga, men vi kan väl öppna lite på förlåten. På sätt och vis kan jag ge Per-Olof Svensson rätt: Vi har inte känt att det här har varit en stor och angelägen fråga. Men principiellt står vi på samma linje som Kristdemokraterna och Folkpartiet, som har motionerat i frågan. Jag kan avslöja att vi i förväg har haft en intern diskussion om ifall vi skulle motionera eller inte men att vi inte tyckte att frågan var av den digniteten att vi skulle göra det. Men när det väl fanns förslag framme biträdde vi dem. Varför tyckte vi då att frågan inte var så stor? Jo, därför att investerarskyddet, med den kontroll som vi har över de finansiella företagen, näppeligen kommer att utlösas. Det är ett påbud som vi har fått för att vi skall ha en lagstiftning som överensstämmer med lagstiftningen i EU i övrigt. Jag tror att frågan annars aldrig hade kunnat komma upp i riksdagen.

Fru talman! Regelverket skall förändras och förenklas, och Per-Olof Svensson nämnde tre villkor: enkelhet, jobbskapande och rättvisa. Han klumpade ihop alla reservationer och dömde ut dem därför att de inte stämde överens. Vad är det för rättvisa för de enskilda företagarna att man skiljer ut ett företag vars aktier till icke obetydlig del ägs av utomstående? Varför skall detta företag behandlas på ett sätt och det andra företaget på ett annat sätt? Redan konstruktionen av lättnadsreglerna är helt grotesk. Varför undantar ni de tio första basbeloppen i de här reglerna? Är det rättvist att inte tillåta denna lättnad i de allra minsta företagen? Vidare hoppas jag att det var en freudiansk felsägning när Per-Olof Svensson anförde att det finns förslag till stoppregler. Jag hoppas att det gäller slopande av förslag till stoppregler. Annars blir jag lite orolig. Skulle den här förändringen dessutom vara jobbskapande? Det står att det skall kunna bli en viss förenkling, men hur många jobb kommer att skapas här? Vad gäller enkelheten tror jag att förslaget faller totalt på alla de tre punkter som Per-Olof Svensson nämnde. Förklara för mig varför det är rättvist att skilja de två olika företagarna åt med avseende på utomståendes aktieinnehav! Förklara dessutom varför ni inte tillåter alla att undanta de första tio basbeloppen!
Fru talman! Jag vet inte om jag gjorde en felsägning när det gäller stoppreglerna. Jag sade att det pågår diskussioner angående stoppreglerna. Diskussionerna handlar om slopande av stoppregler eller om behandling av dem på något annat sätt. Företrädare för Vänsterpartiet har i ett antal anföranden sagt att de kräver enkelhet och rättvisa, som eventuellt kan skapa jobb. Man har sagt att enkelheten består i att reglerna förändras så att de blir förståeliga för den berörde. De skall exempelvis ge företagare tillgång ett kapital som gör att de kan investera i sitt företag. Vi i utskottsmajoriteten anser att förslaget ger den möjligheten. Vänsterpartiet har en annan tolkning av konsekvenserna, och det är en uppfattning som Vänsterpartiet naturligtvis må få ha. De slutsatser som vi kommer fram till och de som Vänsterpartiet kommer fram till går dock inte att förena.
Fru talman! När jag är ute och talar med revisorer som skall hjälpa de här småföretagen får jag höra att det första som vi bör sopa undan är reglerna för det lönebaserade utrymmet. Dessa regler är helt groteska för småföretagarna. Medan revisorerna säger detta pratar ni om enkelhet i systement. Det är allmänt omvittnat att dessa regler är oerhört svåra och leder till oerhört stora problem. Vi har dessutom också tagit upp rättviseaspekten. Vad är det för rättvisa i att behandla företagare på så olika sätt? Varför skall den ene behöva iaktta 3:12 reglerna, medan den andre inte skall behöva göra det? Är det rättvisa, och är det jobbskapande? Varför tar man inte ett helhetsgrepp på 3:12-reglerna? På s. 167 i vårpropositionen, som avlämnats här i dag, står det: "Enligt regeringens mening bör därför 3:12-reglerna och de regler som gäller för generationsskiften ses över." Varför ser man inte över allting som gäller 3:12-reglerna på en gång utan duttar ut behandlingen på det här sättet och skapar problem? Varför kan man inte definiera vad som är ett arbetande riskkapital och med detta som utgångspunkt skapa ett enkelbeskattat utrymme? Varför skall man använda ett löneunderlag för beräkningen härav? Detta löneunderlag har, som jag sade i mitt anförande, tillkommit bara därför att man hade en miljard extra att spendera. För att lösa detta skapade man ett lönebaserat utrymme som inte har det minsta med riskkapital eller arbetande kapital att göra. Man skulle bara få fram ett belopp. Jag tycker att man då har missat poängen med skattepolitiken.
Fru talman! När Per Rosengren är ute för att tala om företagarnas problem träffar han revisorerna. När jag är ute för att få uppgifter om företagarnas problem träffar jag företagarna, och de pratar om helt andra saker. De säger: Se till att reglerna förändras så att vi på något sätt får tillgång till kapital för att kunna utöka vår verksamhet! Naturligtvis kan man vänta på en långt större utredning, som tar upp allting, en utredning som tar hänsyn till allting och som lägger fram förslag om allting, exempelvis om 3:12-reglerna. Men om man bara avvaktar, blir ingenting gjort. Utskottsmajoriteten anser att att förslaget i det här fallet är bra för företagarna och har därför enats om sin skrivning i betänkandet.

Fru talman! Rätten att få uppleva trygghet till både person och egendom utgör ett grundläggande psykologiskt behov hos alla människor. Ett tryggare samhälle uppnås bl.a. genom ett effektivt brottsförebyggande och brottsbeivrande arbete. Det är viktigt att vi tillförsäkrar våra medborgare rättstrygghet och rättssäkerhet. Varje människa som är i stånd att ansvara för sina handlingar och beslut har både skyldigheter och rättigheter. Detta innebär bl.a. att vi alla själva har ett ansvar för aktsamhet om vår egen och andras egendom. Aktsamhet är dessutom en viktig skadeskyddande faktor. Alla kan dock drabbas av brott, och inget brottsoffer går opåverkad ur sin situation. Vi moderater är i huvudsak positiva till Brottsofferutredningens betänkande och förslag för att stärka brottsoffrens ställning. Vi moderater har dessutom i ett flertal motioner lämnat förslag och pekat på åtgärder som ytterligare kan främja brottsoffrens rättigheter, som kan främja deras behov och kan ta ställning för deras intressen. Enligt brottsskadelagen har den som utsatts för brott under vissa förutsättningar rätt till ersättning av staten för skador som uppkommit till följd av brott. Offer för ekonomisk brottslighet har mycket svårt att få ersättning för den skada som de åsamkats. Ersättningsanspråken skall här riktas mot brottslingen i första hand. Brottslingen har i många fall gömt undan sina tillgångar, vilket gör det oerhört svårt att erhålla ersättning från honom eller henne även om domstolen utdömt skadestånd. Brottskadeersättning utgör ju ett kompletterande skydd och skall ge skydd endast då andra möjligheter ej står till buds. Det åligger brottsoffret att göra anmälan till åklagare eller polis eller förklara varför så ej gjorts. Ansökan skall prövas. Stränga krav skall naturligtvis ställas på aktsamhet. Utgångspunkten är ju dessutom gällande rätt. Fru talman! I dag utgår ersättning endast i undantagsfall till offer för ekonomisk brottslighet. Det är alltså svårt att få ersättning för den skada som brottsoffret utsatts för. Det är oerhört viktigt att brottsoffret får ersättning när möjligheterna att försörja sig och familjen allvarligt har äventyrats eller när ersättning annars framstår som särskilt angelägen. Men var finns rättssäkerheten för de övriga drabbade? Svårigheterna för brottsoffret när det gäller ekonomisk brottslighet kan ytterligare kompliceras om gärningsmannen sitter i fängelse. Under den tiden kan inte utmätning göras. Om gärningsmannen dessutom utvisats ur vårt land saknar kronofogden möjligheter att verkställa utmätningar. Var finns nu rättssäkerheten för brottsoffret? Har brottsoffret tur i oturen, kan visserligen den stat till vilken brottslingen utvisats erkänna verkställighet av domen, men annars är samtliga möjligheter att få ersättning för skadan uttömda. Upprättelseprocessen, dvs. då vi visar på hur det goda i samhället hanterar de kriminella krafterna, stärker brottsoffret. Ett kriminellt övergrepp är ett nederlag för rättssamhället. Brottsoffer måste hållas skadeslösa så långt som möjligt. Som politiker har vi det yttersta ansvaret för att garantera den enskilda medborgaren rätt till trygghet till person och egendom. Fru talman! Hela utskottet anser, liksom vi reservanter från Moderaterna och Folkpartiet, att det är angeläget att brottsoffer kan få ersättning för sina skador. Vi moderater låter ord gå till handling genom att på nytt lyfta fram brottsoffren - även när det gäller dem som utsatts för ekonomisk brottslighet. Vår uppfattning är att offer för ekonomisk brottslighet bör få förbättrad möjlighet till ersättning, och därför yrkar vi bifall till m och fp-reservationen 4 under mom. 6 i betänkandet Ändringar i brottsskadelagen.